Herr talman! Herr statsrådet upprepar sitt uttalande, som om gotlänningarna skulle vara emot en uppgörelse och att få bättre förhållanden. Det är väl i detta fall Gotlandsbolaget som sagt definitivt nej. Landstinget var inte med på detta förslag, och det är orsaken till att jag kan säga att gotlänningarna inte i gemen var för förslaget. Men den som definitivt har sagt nej är Gotlandsbolaget. När ett enskilt bolag säger nej till regeringen, faller man alltså, som jag sade, undan och gör ingenting för att lösa frågan. Hur menar då statsrådet att problemet skall lösas om statsrådet inte kan komma till någon uppgörelse med Gotlandsbolaget? Det är därför jag ställer frågan: Hur är det med erbjudandena från Gotlandsbolaget och med förhandlingarna? Det är tydligen så att det inte varit några förhandlingar i gång sedan september 1969. Det tycks endast ha förekommit några telefonsamtal under den senare delen av 1969 innan förre statssekreteraren i kommunikationsdepartementet lämnade sin tjänst. Såvitt jag kan förstå har inga förhandlingar ägt rum. Det är då på tiden att man tar initiativ igen och tar kontakt med gotlänningarna och inte bara skyller på att dessa inte vill ha någon lösning. Försök alltså ta kontakt med gotlänningarna. Vi står alla till förfogande för att ordna kontakter både med representanter för olika institutioner på Gotland och eventuellt även med Gotlandsbolaget. Jag vore mycket tacksam om man kunde komma i gång med denna sak och inte bara behövde höra undanflykter här i kammaren.

Herr talman! Jag vill med hänvisning till vad herr Österdahl nu sade nämna att jag i mitt svar framhöll att vi skall arbeta för att finna en för alla parter lämplig utväg ur detta problem, och det får utgöra svaret på herr Österdahls senaste hemställan. Jag tänker använda några minuter till att lämna några kommentarer till frågan om transportstödet. Efter att ha lyssnat på diskussionen noterar jag med tillfredsställelse att det råder en ganska allmän enighet om grundtankarna i propositionen om transportstöd.
Jag noterar med tillfredsställelse att det hittills i debatten har rått en allmän enighet om grundtankarna i propositionen om transportstöd.
Alla tycks vara överens om angelägenheten av att det genom en lämplig reducering av fraktkostnaderna för näringslivet inom stödområdet skapas marknadsförutsättningar som är mera likvärdiga med dem som gäller för näringslivet i andra delar av landet.
Alla är överens om angelägenheten av att det genom en lämplig reducering av frakt .kostnaderna för näringslivet inom stödområdet skapas marknadsförutsättningar som är mera lika dem som gäller för näringslivet i andra delar av landet. Därigenom krymps de kostnadsmässiga avstånden till marknaderna i Sydoch Mellansverige och till exportmarknaderna, vilket i ungefär motsvarande mån ökar = avsättningsmöjligheterna. Ökad avsättning är ju i sin tur en förutsättning för att man skall kunna stimulera till etablering av nya företag och till expansion av redan etablerade företag inom stödområdet.
Därigenom krymper man de kostnadsmässiga avstånden till marknaderna i Sydoch Mellansverige och till exportmarknaderna, vilket i ungefär motsvarande mån ökar avsättningsmöjligheterna. Ökad avsättning är i sin tur en förutsättning för att man skall kunna stimulera till etablering av nya företag och till expansion av redan etablerade företag inom stödområdet. Genom den näringspolitiska stimulans, som vi hoppas att transportstödet skall ge, blir det inte bara ett begränsat lokaliseringspolitiskt hjälpmedel, utan det kommer på sitt sätt att bidra till den allmänna regionala utvecklingen i de berörda delarna av landet. Vad vi til syvende og sidst vill är att få till stånd en större regionalpolitisk jämlikhet mellan olika delar av landet.
Genom den näringspolitiska stimulans som transportstödet är avsett att ge blir det inte bara ett begränsat lokaliseringspolitiskt hjälpmedel; det kommer på sitt sätt att bidra till den allmänna regionala utvecklingen i dessa delar av landet. Vad vi til syvende og sidst vill är ju att få till stånd en större regionalpolitisk jämlikhet mellan olika delar av landet.
Däri innefattar vi dels att vi vill ha bättre utnyttjande även av de arbetskraftsoch kapitalresurser som finns inom stödområdet, dels att vi genom att göra området mer attraktivt för näringslivet vill skapa en livskraftig och varaktig servicemiljö som i tillräcklig utsträckning tillgodoser de krav människorna i ett modernt välfärdssamhälle har rätt att ställa.
Häri inlägger vi dels att vi vill ha ett bättre utnyttjande även av de arbetskraftsoch kapitalresurser som finns inom stödområdet, dels att vi genom att göra området mer attraktivt för näringslivet på ett livskraftigt och varaktigt sätt vill skapa en servicemiljö som i tillräckligt stor utsträckning tillgodoser de krav som människorna i ett modern välfärdssamhälle har rätt att ställa oavsett var de bor.
Vi är också överens om att transportstödet skall vara förenligt med de trafikpolitiska riktlinjer som riksdagen har antagit och upprepade gånger fastslagit. Att syftet är i linje med de trafikpolitiska målsättningarna är ju också helt klart. Med ett samtidigt beaktande av de regional-, lokaliseringsoch näringspolitiska målsättningarna bidrar stödet till att främja en tillfredsställande transportförsörjning.
Vi är också ense om att transportstödet skall vara förenligt med de trans .portpolitiska riktlinjer som riksdagen har antagit och upprepade gånger fastslagit. Att syftet är i linje med den trafikpolitiska målsättningen är också helt klart. Med ett samtidigt beaktande av de regionalpolitiska lokaliseringsoch näringspolitiska målsättningarna bidrar transportstödet sålunda till att främja en tillfredsställande transportförsörjning.
Detta sker på ett sätt som säkrar företagsekonomisk effektivitet och bibehåller konkurrens på i princip oförändrade villkor mellan de trafikgrenar som närmast berörs av här ifrågavarande transportströmmar.
Det sker på ett sätt som säkrar företagsekonomisk effektivitet och dessutom bibehåller konkurrens på i princip oförändrade villkor mellan de tra fikgrenar som här närmast berörs av ifrågavarande transportströmmar. Herr Åsling hade åsikten att vi hade glömt bort flyget.
Härvidlag kan konstateras att transportstödet i viss eller rättare sagt i dubbel mening är vad man med ett modernt ord brukar kalla en innovation. Sverige är det första — åtminstone euro Ang. regionalpolitiken peiska — land som inför ett transportstöd vilket är både regionalpolitiskt utformat och trafikpolitiskt genomtänkt. Jag sade att det rådde allmän enighet om angelägenheten av att ett transportstöd är förenligt med den trafikpolitiska målsättningen. Jag borde kanske ha sagt ”nästan enighet”.
Jag vågar säga att det valet inte var svårt att göra. Det var ju fråga om transporter med en vikt av över 500 kilo, och det var fråga om transporter av viss längd. Säga vad man vill om de flygfrakter vi har i dag här i landet, men ännu har de inte nått en sådan omfattning att det nu skulle ha varit berättigat att ta med dem.
Det finns nämligen en reservation från moderata samlingspartiet, en reservation som är lika dåligt underbyggd som den är sparsamt undertecknad. Jag tänker på herr Strandbergs reservation, där han fortfarande håller fast vid sin gamla tanke på maximitariffer i järnvägstrafiken.
Det berodde alltså inte på något sätt på glömska och var som sagt heller ingen underskattning av de framtida flygtransporterna, utan det var en bedömning som grundade sig på situationen i dag. Principen att behålla konkurrensen mellan trafikgrenarna på oförändrade villkor genom transportstödet innebär i viss — eller rättare sagt i dubbel — mening vad man med ett modernt ord brukar kalla en innovation. Sverige är sålunda det första land åtminstone i Europa som har infört ett transportstöd som både är regionalt utformat och transportpolitiskt genomtänkt. Jag sade att det råder allmän enighet om angelägenheten av ett transportstöd som skulle vara förenligt med den transportpolitiska målsättningen.
Dessutom skulle en dylik specifik maximitarifflösning undergräva kundföretagens eget ansvar för att utveckla rationella transportlösningar. Dessa argument borde även herr Strandberg kunna acceptera.
Hel och full enighet råder emellertid inte. Det finns reservanter, ehuru inte i denna kammare, som har en annan uppfattning.
Men jag vet att det här är fråga om en gammal kär tanke hos herr Strandberg, och som den ståndaktige tennsoldat han är släpper han den inte. I övrigt synes också i stort enighet råda om den principiella utformningen av ett transportstöd.
I övrigt synes det i stort sett råda enighet om den principiella utformningen av transportstödet — jag tänker då främst på valet av en lösning som är selektiv och som bygger på ett restitutionsförfarande.
Jag tänker främst på valet av en lösning som är selektiv och som bygger på ett restitutionsförfarande. I fråga om de transportriktningar och de produktslag som har föreslagits omfattade av stödet vill jag allmänt framhålla att kommunikationsdepartementets övervägande härvidlag inte har betingats av någon ambition att hålla stödet inom en viss ekonomisk ram.
I fråga om de transportriktningar och de produktslag som föreslagits omfattade av stödet vill jag allmänt framhålla att kommunikationsdepartementets överväganden härvidlag inte har betingats av någon ambition att hålla stödet inom någon viss ekonomisk ram.
Vi har förutsättningslöst försökt att bygga upp en modell som är så konstruerad att den verkligen stöder de lokaliseringsoch regionalpolitiska strävandena.
Vi har förutsättningslöst sökt bygga upp en modell som är så konstruerad att den verkligen stöder de lokaliseringsoch regionalpolitiska strävandena. Vi har dels såvitt möjligt velat stimulera en vidare förädling inom stödområdet av råvaror och halvfabrikat, dels velat underlätta uttransporterna av de sålunda vidareförädlade produkterna.
Dels har vi såvitt möjligt velat sti mulera en vidareförädling inom stödområdet av råvaror och halvfabrikat, dels har vi velat underlätta uttransporterna av de vidareförädlade produkterna ur området.
Stödområdet är ju inte betjänt av en ordning som innebär att utförseln av råvaror och mera obearbetade halvfabrikat underlättas med sikte på vidarebearbetning utanför stödområdet. Det är tanken bakom produktavgränsningen beträffande uttransporterna enligt detta förslag.
Stödområdet är inte betjänt av en ordning som innebär att utförsel av råvaror och mera obearbetade halvfabrikat underlättas med sikte på vidarebearbetning utanför området. Det kan inte vara någon vinst för stödområdet. Det är tanken bakom produktavgränsningen i uttransporterna.
I den debatt som här har förts och i vissa motioner har vi mött förslag om att visserligen hålla på propositionens produktavgränsning som en huvudlinje men att undanta visst slags råvara eller visst slags halvfabrikat, som alltså också borde omfattas av stödet. Särskilda skäl anförs därvid för just den produkten.
I debatten och i vissa motioner har man mött förslag om att visserligen hålla på propositionens produktavgränsning som en huvudlinje, men att undantag borde göras för viss slags råvara eller visst slags halvfabrikat, som alltså också borde omfattas av stödet. Man anför särskilda skäl just för den produkt man talar om, Det är enligt min mening ett mycket riskabelt sätt att resonera. Speciella skäl kan alltid anföras, och har man börjat göra undantag för vissa varor utgör det i sig självt skäl för ytterligare undantag.
Det är enligt min mening ett riskabelt sätt att resonera. Speciella skäl kan man ju alltid åberopa, och har man börjat göra undantag för vissa varor, utgör det i själva verket skäl för ytterligare undantag, och därmed är man på gång med att luckra upp det regionnalpolitiska och lokaliseringspolitiska värdet hos fraktstödet.
Därmed är man i gång med att luckra upp det regionaloch lokaliseringspolitiska värdet hos detta stöd. Jag konstaterar med tillfredsställelse att utskottet härvidlag utan någon reservation gått på propositionens linje. Sedan vill jag beröra frågan om intransporterna. Stödet omfattar som bekant inte intransporter.
Jag konstaterar med tillfredsställelse att utskottet — härvidlag utan någon reservation — har följt propositionens linje. Sedan har frågan om intransporter i stödområdet diskuterats. Stödet omfattar som bekant inte intransporter. I det fallet har i reservationer till utskottets utlåtande yrkats att stödet skall utsträc kas till att omfatta även intransporter av råvaror och halvfabrikat och att stödet även skall kunna utgå för transporter till stödområdet av vad man kallar legoarbeten.
I reservationer till statsutskottets utlåtande har reservanterna yrkat att stödet skall utsträckas till att omfatta även intransporter av råvaror och halvfabrikat och att stödet även borde utgå till transporter till stödområdet med avseende på vad som brukar kallas legoarbeten.
I anslutning till detta vill jag allmänt framhålla att valet av transportriktningar och transportslag givetvis får träffas med ett kombinerat beaktande av näringspolitiska, fraktmässiga och rent praktiskt administrativa hänsyn.
I anslutning därtill vill jag allmänt framhålla att valet av transportriktningar och produktslag givetvis har fått träffas med ett kombinerat beaktande av näringspolitiska, fraktmässiga och rent praktiskt administrativa hänsyn. I det sistnämnda hänseendet tänker jag på angelägenheten av att vi får ett system som inte är mer komplicerat än att det kan praktiskt hanteras och inte onödigtvis skapar besvärliga gränsdragningsproblem. Efter sådana överväganden har jag funnit det mest ändamålsenligt att inrikta stödet på utgående transporter och på interna transporter inom stödområdet.
I sistnämnda hänseende tänker jag på angelägenheten av ett system som inte är mer komplicerat än att det kan hanteras praktiskt och som inte onödigtvis skapar besvärliga gränsdragningsproblem. Vid sådana överväganden har jag funnit det mest ändamålsenligt att inrikta stödet på de utgående och de interna transporterna.
I fråga om intransporterna av mer förädlade produkter gäller att ett transportstöd i åtskilliga fall skulle påverka konkurrensförutsättningarna för det norrländska näringslivet i ogynnsam riktning, i första hand för den del av det norrländska näringslivet som har sin huvudsakliga avsättning på den norrländska hemmamarknaden.
I fråga om intransporter av mer förädlade produkter gäller ju att ett transportstöd i åtskilliga fall skulle påverka konkurrensförutsättningarna för det norrländska näringslivet i ogynnsam riktning, i första hand då för den del därav som har sin huvudsakliga avsättning på den norrländska hemmamarknaden.
När det gäller halvfabrikat och över huvud taget s.k. mellanprodukter kan man också rent allmänt säga att den i propositionen föreslagna konstruktionen med stöd till interna men inte till ingående transporter gynnar underleverantörsförhållanden i vad avser mer bearbetade halvfabrikat och mellanprodukter.
I fråga om halvfabrikat och över huvud taget mellanprodukter kan ju allmänt sägas att den i propositionen föreslagna konstruktionen med stöd till interna men inte till ingående transporter gynnar underleverantörsförhållanden i vad avser mer bearbetade halvfabrikat och mellanprodukter. Bortsett från det gäller att intransporter av råvaror, halvfabrikat och olika slags mellanprodukter i betydande utsträckning redan i dag omfattas av fraktavtal som innebär mer eller mindre långtgående rabatter för dessa sändningar.
Bortsett från det gäller att intransporter av råvaror, halvfabrikat och olika slags mellanprodukter i betydlig utsträckning redan i dag omfattas av fraktavtal, som innebär mer eller mindre långtgående rabatter för de ifrågavarande sändningarna in i stödområdet, rabatter som givetvis kommer att finnas kvar även i framtiden.

Frågan om stöd till persontransporterna har tagits upp av många talare i dag och kommer förmodligen att tas upp ytterligare. Denna fråga behandlas även i såväl utskottets majoritetsutlåtande som reservationer.
Jag har sagt mycket koncentrerat att det kan antas att persontransporterna spelar en roll i de l1okaliseringspolitiska och regionalpolitiska sammanhangen och att kostnaderna i tid och pengar för transport av människor kan innebära en konkurrensnackdel i olika hänseenden för näringslivet inom stödområdet.
Jag vill deklarera att det kan antas att persontrans porterna spelar en roll i de lokaliseringsoch regionalpolitiska sammanhangen. Kostnaderna i tid och i pengar för transport av människor kan innebära en konkurrensnackdel i olika hänseenden för näringslivet inom stödområdet.

Jag har också framhållit att det inte är möjligt för mig att nu säga någonting mer exakt om när resultatet av sådana överväganden kan redovisas. Problemen är av mycket komplicerad natur och i många stycken av betydligt mer avancerat slag än frågan om det stöd som vi i dag diskuterar.
Däremot är det inte möjligt för mig att nu säga något mera exakt om när resultatet av sådana överväganden kan redovisas. Det har sagts förut i dag — och jag kan dela den uppfattningen — att dessa problem är av mycket komplicerad natur.
Jag hoppas att ingen har någon annan uppfattning än att arbetet på ett eventuellt persontransportstöd måste få bedrivas i den takt som är möjlig bl.a. med hänsyn till de betydande insatser som nu i ett inledningsskede krävs i samband med fraktbidragsstödet. Detta har jag sagt, och det ligger i linje med vad utskottsmajoriteten också har ansett.
Arbetet måste få bedrivas i den takt som är möjlig med hänsyn till bl.a. de avgjort betydande insatser som nu i ett inledningsskede krävs i samband med fraktbidragsstödet. Herr talman! Jag vill sluta med att än en gång upprepa min positiva inställning till denna fråga. Om den inställningen bör inget tvivel råda.
Jag vill slutligen tillägga — vilket även framgick av mitt anförande häromkvällen — att ingen bör kunna sväva i tvivelsmål vad beträffar min positiva inställning till de undersökningar som jag här har aviserat:
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte låta bli att begära ordet här, som den ståndaktige tennsoldat jag är. Jag vill närmast fråga kommunikationsministern: Vad menas med en gammal kär ståndpunkt, herr statsråd? Jag sade i mitt anförande tidigare i dag att under punkten 1 föreligger endast en blank reservation. Det hänför sig till det förhållandet att i en senare reservation, som jag ingalunda är ensam om, tar vi upp frågan. Närmast gäller det maximeringsprincipen för persontransporterna. Därför finns det ingen orsak att leva rövare beträffande punkten 1. Detta framgår av protokollet Ang. regionalpolitiken från det debattinlägg jag gjorde i dag på förmiddagen. Jag tycker inte att herr statsrådet skall vara så förfärligt aggressiv mot mig för att vi har nämnt begreppet maximering. Jag är beredd, herr statsråd, att här kan hända någonting, eftersom herr statsrådet, som ju såsom departementschef också är ansvarig för televerket, tydligen tänker riva upp principerna att maximera samtalsperiodsberäkningarna till 450 km. Det är fara på färde, herr statsrådet. Jag är beredd! Låt mig också påpeka att när det gäller våra reservationer om intransporter säger herr statsrådet att det skulle kunna påverka konkurrenssituationen inom Norrland. Men vi har sagt att det är för att kunna ge näringslivet 1 Norrland möjligheter att utföra exempelvis legoarbeten. Vi har i reservationen inte sagt att vi vill ha en generell fraktlindring för intransporter. Det gäller endast vissa exempel, halvfabrikat och sådant. Det är ingalunda vår avsikt att stödet skulle få förändra kon om persontransportkostnaderna är jag glad att herr statsrådet för varje dag som går tydligen närmar sig vår uppfattning, även om herr statsrådet säger att ”det kan antas att” o.s.v. Jag ber att få hänvisa till vad länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen har skrivit i en skrift som kommunikationsministern känner till. På sidan 42 säger man sammanfattningsvis att länsstyrelserna begär att ”frågan om trafikpolitikens utnyttjande som ett lokaliseringspolitiskt instrument genom införandet av lägre taxor för godsoch personbefordran på statens järnvägar inte skjuts på framtiden genom direktiv till nya utredningar. Behovet av lättnader för sådana transporter synes vara så väl dokumenterat att arbetet med att utforma den praktiska tillämpningen borde kunna inledas omedelbart.” Ang. regionalpolitiken Det är detta vi har tryckt på i reservationen. Så pass klarlagt är det redan.

Herr talman! När det gäller frågan om persontrafiken och persontransportstödet är det klart att man kan säga som herr Strandberg — flera andra talare har också sagt det tidigare i debatten, vilken jag har lyssnat till — att det är fullt klarlagt med persontransportkostnaderna.

När vi får fram ett ordentligt undersökningsmaterial kan vi på ett helt annat sätt resonera om behovet av eventuella åtgärder. Vi skall inte fastna i en diskussion om hur det kan vara. Jag föreslår, herr talman, att vi gör som jag har sagt och först undersöker hur förhållandena är på detta område.

Herr talman! Jag konstaterar bara att det väl snarast var kommunikationsministern som inte hade tänkt över sitt uttalande, eftersom han gjorde ett påstående som han sedan tvingades ta tillbaka. Jag skall be att få ge samma råd till kommunikationsministern som jag tidigare i dag givit en ledamot av kammaren. Nyss hänvisade jag till vad länsstyrelserna för de fyra nordligaste länen uttalat. Jag kan hänvisa statsrådet Norling till samma skrift om vad en hel del intervjuade företag uttalar. Men läs i första hand den socialdemokratiska motionen, herr statsrådet. I den åberopas att geografiska institutionen i Lund har verkställt utredningar om persontransportens betydelse.

Herr talman! Vi diskuterar i dag och förmodligen en god stund i natt målsättningen för den fortsatta lokaliseringspolitiken i vårt land. Det är tacknämligt att en väsentlig förstärkning av de regionalpolitiska medlen föreslås. Statliga insatser av olika slag är nödvändiga för att få i gång verksamhet i sysselsättningssvaga områden. Inte minst det stora antalet motioner vittnar om att lokaliseringsfrågan är stor och betydelsefull. De många förslagen till utökning av det s.k. allmänna stödområdet visar väl också att sysselsättningsproblemen inte är strikt begränsade inom detta område. Det kan till och med befaras — exempel på det saknas ej — att ökade svårigheter uppstår strax utanför stödområdet. Företag som vill utvidga sin verksamhet har stora svårigheter att få hjälp, medan en inflyttning till stödområdet skulle erbjuda ekonomiska fördelar. Resultatet kan bli att en ny glesbygd uppstår bara därför att den råkar ligga på fel sida om gränsen. Herr Ferdinand Nilsson, min länsbänkkamrat, var också inne på dessa problem, och jag kan till stora delar hålla med honom. Jag tror att vi även på åtskilliga platser i södra och mellersta Sverige har många glesbygdsproblem att brottas med. Trots närheten till den expansiva Mälardalen har t.ex. norra och nordöstra Uppland haft uppenbara sysselsättningssvårigheter, även om den planerade nyetableringen av industrier till Tierp och förläggandet av kärnkraftverk till Forsmark kan komma den nedåtgående trenden att bromsas upp. Stödområdesgränsen får inte bli en låst gräns som ej får överskridas. Utskottet framhåller också den föreslagna flexibla tillämpningen. Jag skulle här vilja ha en generös bedömning i gränsfallen, så att områden med tungt och ensidigt näringsliv — som i norra Uppland — kan få en viss differentiering och positiv utveckling av sin industri. Transportstödet som regionalpolitiskt medel, vilket föreslås i propositionen 84, som behandlas samtidigt i dag, hälsas med stor tillfredsställelse. Som vanligt när något nytt och positivt kommer vill man ha ännu mer på en gång, och om detta är väl inte så mycket att säga. Det är bara det att det gäller att skapa så enkla och lätt tillämpbara regler som möjligt så att den administrativa handläggningen inte blir onödigt tungrodd och kostsam. Det bör väl också betonas att det nu gäller en försöksperiod på tre år. När vissa erfarenheter vunnits kan man lättare bedöma vilka eventuella kompletteringar och ändringar som kan behöva göras. Fru Wallentheim har i sitt anförande på ett klarläggande sätt bemött de olika reservationerna. På min lott skulle komma att närmare beröra reservationerna 3 och 6 i statsutskottets utlåtande nr 105. Jag vill emellertid först understryka att statsutskottets fjärde avdelning tagit mycket allvarligt på denna fråga. Alla har varit övertygade om att regeringens förslag till transportstöd kommer att bli av mycket stort värde. Det kommer att minska olägenheterna med och konkurrensbegränsningen av de långa avstånden från stödområdet. I de många motionerna berörs flera frågor av teknisk natur, innebärande utvidgningar av olika art bl.a. i fråga om godsslag, viktgränser m.m., som också tagits upp i reservationerna. När det nya systemet med fraktstöd verkat en tid kan bättre överblickas om de fastställda bestämmelserna är de mest lämpliga för att ge åsyftat resultat. Ang. regionalpolitiken nödvändigheten av att de mycket höga kostnaderna för persontrafiken sänks till en mera rimlig nivå för att den industriella miljön i landets norra delar på ett verkligt avgörande sätt skall kunna förbättras. Utskottet har visat stor förståelse för denna synpunkt och anser det angeläget att kartlägga persontransportbehovet och att överväga möjliga och lämpliga lösningar till ett eventuellt persontransportstöd. Det är i hög grad en lokaliseringspolitisk fråga, som spelar en stor roll vid lokaliseringsöverväganden från företagens sida. Man måste dock ha klart för sig att det är en komplicerad fråga, vilket också framgick av fru Wallentheims anförande och av kommunikationsministerns inlägg alldeles nyss, då man skall ge sig in på de olika taxorna inte minst då flygets. Det gäller inte bara tekniska problem utan även samarbetet i Norden, konkurrensförhållandena och mycket annat. I första hand bör därför själva fraktstödet lösas, och i andra hand får man se vilka framkomstvägar som är möjliga för ett utökande av stödformen till att gälla även persontransporter. Reservationen 3 tar upp stödet av olika transporter in till stödområdet samt frågan om tilläggsdirektiv till utredningen om stöd till jordbruket i norra Sverige. Vad först gäller transportstödet i riktning mot Norrland anser utskottsmajoriteten att övervägande skäl talar för att dessa transporter inte skall omfattas av transportstödet. Detsamma gäller beträffande intransporten av råvaror och halvfabrikat. Statsrådet Norling har här före mig utvecklat regeringens och även utskottets synpunkter, varför jag ej närmare behöver beröra detta. I reservationen 3 vill man även ge tilläggsdirektiv till utredningen om stöd till jordbruket i norra Sverige. Man kan väl knappast skilja ut en särskild näringsgren på detta sätt. Vi har nu haft en transportutredning inom departementet som penetrerat hela transportproblematiken. Sedan är det väl jordbruksutredningen obetaget, om den finner just transportsidan och då transporterna in till området viktig såsom stödåtgärd för jordbruket, att diskutera även den saken. Det behövs inga tilläggsdirektiv för detta. I reservation nr 6 vill man som kvalifikation för transportstödet även räkna in transportsträcka i Norge eller Finland. Som regel kommer man säkert upp i stipulerade 300 kilometer inom landet med de långa avstånd som är kännetecknande för våra nordliga län. Det hör väl också till ovanligheterna att gå utanför landets gränser för att tilllämpa en reform av den här arten. Gränsen 300 kilometer har valts med hänsyn till önskvärdheten av att utesluta lokaltrafiken och med beaktande av det förhållandet att medeltransportsträckan för SJ:s godstransporter i genomsnitt för landet som helhet ligger ungefär vid denna gräns. Skulle erfarenheterna under den treåriga försöksperioden visa att de berörda gränsområdena blir otillbörligt missgynnade, får man ta saken under omprövning. Det vore olyckligt om man så här i initialskedet skulle införa så många ändringar att själva huvudsyftet med transportstödet förfelades genom en alltför tungrodd tillämpning. Därmed har väl också herr Johan Olsson fått svar på sin fråga varför avståndsgränsen satts till just 300 kilometer. Fru Wallentheim har redan berört denna fråga, och den har behandlats även av utskottet och i propositionen. Det står på s. 10 i utskottets utlåtande, herr Olsson. Herr Olsson frågar också varför viktgränsen har satts till 500 kg. Det är av praktiska skäl man har gjort undantag för de mindre sändningarna. Därmed kan restitutionsförfarandet förenklas, samtidigt som företagen stimuleras att ordna sina transporter mera rationellt. Utskottet framhåller här också de möjligheter till samsändningar som finns. Herr talman! Med de anförda synpunkterna ber jag att på alla punkter

Herr talman! Det är endast en punkt i fråga om fraktstödet som jag vill ytterligare beröra, eftersom herr Hjorth tog upp frågan. Fastställandet av en lägsta gräns på 500 kg för de sändningar som skall vara berättigade till fraktstöd är ett mycket dåligt förslag sett ur mindre och medelstora företags synvinkel och det verkar vara illa förberett. I den mån det kan lämnas nya synpunkter på detta nu när både fru Wallentheim och kommunikationsministern är i kammaren vore jag tacksam. Herr Hjorth säger att man kan utnyttja de tillfällen till samsändningar som finns. Vill ni då förklara för mig hur man gör? Det är väl självklart att företagen redan nu utnyttjar de möjligheter till samsändningar som finns. Även de företag som levererar sina varor till grossister, och där det alltså kan bli fråga om stora poster, är genom den nuvarande uppläggningen ofta tvingade att leverera enstaka produkter direkt till kunderna på order från grossisten. Dessutom gäller det här verklig vikt. Om t.ex. en möbelsändning väger 475 kg, kan den genom volymtaxan komma att taxeras för en vikt på 1000 kg. Det innebär att ett företag som i själva verket får betala frakt för 1000 kg inte kommer i fråga när det gäller fraktstöd. Jag anser att det här förslaget snarast möjligt bör omarbetas. Det är illa genomtänkt som det nu är framlagt.
Herr talman! Vår tid präglas av stora förändringar. Stukturomvandlingen sätter starka spår efter sig överallt i vårt land, och jämsides med en stark inflyttning till de tre storstadsregioner na — Stockholmsregionen, Göteborgsområdet och Örestad nere i Skåne — har utflyttningen blivit 1960-talets signum för stora delar av Norrland och Dalarna. Stora områden har drabbats av en utglesning som gör det allt svårare att upprätthålla en tillfredsställande samhällsservice. Statistiskt får vi detta belyst vid varje årsskifte, när församlingarna redovisar sina bokslut över befolkningsförändringarna under det gångna året. Men det gäller här också något mera än statistik och sifferredovisningar. Bakom alla siffror, alla data och alla uppgifter finns det också människor — människor som spelar en roll och fyller en uppgift i det drama som utspelas. Några tusen människor som flyttat söderut tvingas till detta på grund av brist på sysselsättning, och de är också ofta människor som ryckts loss ur en bygd där de har sina rötter. Statsrådet Holmqvist talade här i dag om den frivilliga flyttningen som ägde rum i landet. Jag vill på denna punkt säga att det för många människor här rör sig om tvångsförflyttning. Det talas också om nyttan av omflyttningen, och ofta får de som flyttat nya och bra betalda arbeten. Men bakom detta finns även en längtan tillbaka till den gamla hembygden, och jag har förståelse för denna längtan. Som regel sker denna omflyttning genom medverkan av arbetsmarknadsstyrelsen — ett ämbetsverk som i folkhumorn döpts till: ”Alla mannar söderut” med hänsyn till initialerna i det förkortade namnet AMS. Denna omflyttning som pågått under lång tid — vad vore egentligen Stockholm utan inflyttningen från landet i övrigt? — har ju tenderat att öka under 1960 talet. Visst har sporadiska försök till lokaliseringspolitiska insatser gjorts, främst under de senaste åren. Dessa har väl också något dämpat takten på en del håll; en del länssiffror ger ju belägg för detta antagande. Den omflyttning som skett är ju inte bara en Norrlandsfråga — Kopparbergs Ang. regionalpolitiken län har nämnts tidigare här i dag och där har man haft stora svårigheter att kämpa med. Detta avspeglas också i att länet under 1960-talet minskat från 286 309 invånare till 279365 vid det senaste årsskiftet en minskning på tio år med 6 944 invånare. Det är främst länets södra delar som drabbats av denna folkminskning, nämligen Avesta— Hedemoraregionen och Västerbergslag —Ludvikaregionen. Av den totala utflyttningen ur länet kommer inte mindre än två tredjedelar från här nämnda regioner. Skälen till denna utflyttning är många. De nämnda områdena har ju som basnäring främst jordoch skogsbruk, järnbruk och gruvdrift. Vad som sker är egentligen anmärkningsvärt, och man måste fråga sig vart vi är på väg. Gruvor har lagts ner därför att det är för dyrt att ta upp malmen ur dem, och vi har inte råd att bruka jorden. 54 procent av åkern i Kopparbergs län skall tas ur bruk enligt lantbruksstyrelsens propåer, och en stor del av skogen i de norra delarna befinner sig enligt gjord planering snart i nollzon. Detta är ändock våra gamla basnäringar — grunden för livets uppehälle och länets sysselsättningsmöjligheter. Det finns i Kopparbergs län stora företag vilkas verksamhet grundas på länets naturtillgångar. Att dessa företag funnits där har varit till gagn för länet, det skall erkännas. Men jag skulle också vilja säga att de ekonomiska intressen som stått och står bakom dessa företag också borde ha ett ansvar för länets framtid. Nog är det anmärkningsvärt att dessa finanskretsar inte har kunnat engagera sig för att skaffa nya sysselsättningsmöjligheter till Kopparbergs län som kompensation för den nedgång som skett av antalet anställda. Det finns, herr talman, anledning att efterlysa större ansvar från det hållet. Det vill jag ha sagt vid det här tillfället. Ang. regionalpolitiken minnelse, anförde vissa kriterier för när samhällets insatser borde sättas in för att värna och stödja sysselsättningsmöjligheterna i en bygd. Regering och riksdag gick andra vägar, när det beslut lades fast som var vägledande för den lokaliseringsverksamhet som bedrivits under senare delen av 1960-talet. Dessa nya riktlinjer innebar att vi fick stödområden, som i stort sett omfattat hela Norrland. Norra delarna av Kopparbergs och Värmlands län, Dalsland m.fl. områden kom också med. Dessutom har vissa punktinsatser gjorts vid speciella tillfällen. Enligt det nu föreliggande förslaget flyttas inom Kopparbergs län gränsen för stödområdet söderut, så att den expansiva Falun—Borlänge-regionen kommer inom stödområdet, samtidigt som de delar som har de största svårigheterna lämnas utanför, nämligen Avesta —Hedemora-regionen och Västerbergslag. Kungl. Maj:ts förslag att inte låta hela länet ingå i det nya stödområdet har mötts av starka invändningar i länet, detta med vissa undantag. Departementschefen har delvis motiverat sina ställningstaganden i propositionen med vad länsstyrelsen har anfört i sina remissyttranden om att framför allt centralregionen Borlänge—Falun måste vara med i stödområdet, detta med skrivningar som givit möjlighet för departementschefen att lämna södra Dalarna utanför. Man måste ändå fråga sig om ett län bör delas upp på detta sätt och vilken målsättning som finns för den framtida regionalpolitiken. är det omsorgen om det område där länsstyrelse och landshövding finns som är det väsentliga? Är det övertron på centralisering till storregioner som spelar in här? För mig, som tror på ett decentraliserat samhälle, är det svårt att förstå hur man motiverar att de områden som under hela 1960-talet haft den mest markerade utflyttningen inom Kopparbergs län skall lämnas utanför de nya stödområdesgränserna. Statsutskottets tredje avdelning gjorde ett besök i vissa delar av Kopparbergs län för att orientera sig om Pproblemställningen. Det besöket fick genom sin uppläggning närmast formen av en hemlig resa, en av de märkliga passager som man finner så många av i denna fråga. Vi hade hoppats inom lä net att avdelningen efter sitt besök skul le ha funnit anledning att korrigera Kungl. Maj:ts förslag. Så har emellertid inte blivit fallet. Det vore värdefullt om vi här i kammaren kunde få del av skälen till att man inte funnit möjlighet att låta hela länet ingå i stödområdet. Nu har utskottet stannat vid en välvillig skrivning. Det är inget nytt här i riksdagen, utan det förekommer ofta. Men vad är den välvilliga skrivningen värd för sysselsättningen i en bygd som ligger omedelbart utanför stödområdesgränsen? Jag har anledning att ställa den frågan. Inom stödområdena kommer det att utgå sysselsättningsstöd för de första tre åren, när ett företag har lokaliserats dit, innebärande att företaget totalt sett kan få 12500 kronor per anställd. Men i kommuner som hamnat utanför stödområdesgränsen kommer företagen genom det beslut som riksdagen fattade för någon vecka sedan att få erlägga en investeringsavgift av 25 procent för vissa investeringar. Detta gör att stödområdesgränsen får en mycket större betydelse än hittills genom sina indirekta konsekvenser. Låt mig sedan peka på hur det blir för en bygd utanför stödområdet. Jag har ett par siffror från min egen kommun, Hedemora stad. 1960 var invånarantalet i kommunblocket 18 863. Tio år senare, alltså 1970, är det 17 250, alltså en minskning med bortåt 9 procent under 1960-talet. Här skall observeras att nedgången inom denna kommun under de två senaste åren har varit nära nog 300 personer. Undersökningar som har gjorts i länet visar att av dem som har flyttat ut ur länet är 92 procent under 40 år. Till detta kommer såsom en lo gisk följd att antalet åldringar ökar i avfolkningsbygderna. Så är förhållandet även för oss. Det är ingenting nytt att säga detta, men det finns ändå anledning att påminna om vad som sker. Södra Dalarna är inte något undantag på denna punkt. I dag är nära nog var femte invånare där pensionär. I proposition nr 103 redovisas några siffror över inkomstförhållandena inom olika delar av vårt land. Två sifferserier redovisas. I den ena serien redovisas den nominella inkomsten per sysselsatt. Av den serien framgår att i skogsoch glesbygdsområdena är inkomsten per sysselsatt i stort två tredjedelar av inkomsterna i de mest expansiva områdena i vårt land. Ett utslag, kan man säga, av den regionala obalans som råder. Jämsides med överhettningen såsom en följd av bl.a. den centralisering som sker finns klara lågkonjunkturområden med brist på sysselsättning. Det bidrar alltså till att skärpa den rådande obalansen. I den andra serien redovisas inkomsten per invånare i förut nämnda områden. Där finner vi att inkomsten i expansionsområdena är dubbelt så hög per capita som i lågkonjunkturområdena. Det är självklart att situationen blir denna. Den aktiva befolkningen har måst flytta. Kvar är skolungdomarna, de som inte har börjat skolan samt främst den äldre befolkningen och då, såsom jag nämnde förut, en stor grupp av pensionärer. Hög ålder och låga inkomster är inte de allra bästa förutsättningarna för ekonomisk aktivitet. Att detta återverkar på servicenäringarna i vederbörande regioner torde vara ganska klart. Men det påverkar också den kommunala ekonomin, främst i fråga om skatteunderlag och skattekraft. Visserligen finns ett skatteutjämningssystem, där visst skatteunderlag är garanterat per invånare. Detta medför alltså att i en kommun, där befolkningstalet sjunker, minskar också skatteunderlaget i motsvarande grad just genom skatteunder Nr 27 127 Ang. regionalpolitiken lagsreformens = utformning. Därmed minskas också kommunens inkomster. En väg ur svårigheterna är möjligheter till ökad sysselsättning. Här är, herr talman, ytterligare skäl till att hela Dalarna bör ingå i stödområdet. Utflyttningen för också med sig andra konsekvenser. Investerat kapital i offentlig och enskild service blir sämre utnyttjat. Jag kan peka på min egen hemstad, där vi har ett gymnasium som byggdes 1967. Det året hade vi inga svårigheter att fylla fyra intagningsklasser med kompetenta elever. För läsåret 1970/71 har vi svårt att fylla tre intagningsklasser. I en tid med ett överhettat klimat bör också den aspekten vara med, nämligen att det gäller att skapa sysselsättning i bygder med en utbyggd samhällsservice för att kunna utnyttja den arbetskraft som finns där. Södra Dalarna och Västerbergslagen är välbelägna bygder, värda att satsa på. De människor som räknar dessa bygder såsom sin hembygd vill stanna kvar, göra sin arbetsinsats och få sin utkomst där. Motioner är väckta av oss på Dalabänken där vi är eniga om att hela länet bör ingå i stödområdet. Samma yrkande finns även i centerns partimotion. Av vad jag här har anfört torde framgå att dessa motioner är sakligt grundade. Jag kan med detta trösta också herr Ferdinand Nilsson. Nu hade herr Ferdinand Nilsson en annan bedömning av dessa frågor, och det kan jag mycket väl förstå, men den bedömningen sker såvitt jag förstår närmast från Kungsängens horisont och inflytandet där från Stockholmsområdet. Det ter sig litet annorlunda om man är från ett utflyttningslän och känner till problematiken där.

Herr talman! Den hittills bedrivna lokaliseringspolitiken har i Kopparbergs län underlättat den i och för sig säkerligen nödvändiga rationalisering och omstrukturering som vissa delar av näringslivet kommit att genomgå. Det nu aktuella förslaget till regionalpolitisk stödverksamhet får anses innebära en förbättring av stödets utformning, och jag finner mig ha all anledning att ansluta mig till vad som föreslagits — dock med den ändring som kommit till uttryck i reservation nr 4 vid statsutskottets utlåtande nr 103. Skälen till den önskade ändringen skall jag försöka redovisa i det följande. I motionerna 1: 1099 och II: 1285 har tidigare vi Dalariksdagsmän anfört synpunkter på proposition nr 75 i detta avseende. Herr Eric Carlsson har alldeles nyss berört frågan om befolkningsutvecklingen, men det torde vara oundvikligt att vi tar upp samma saker. Han har också sagt några ord till herr Ferdinand Nilsson, och det slipper jag därför göra. Herr Ferdinand Nilsson uttalade sig en smula vanvördigt om ”masriket” och utvecklingen där. Jag vet inte hur stor kännedom herr Nilsson har om näringslivet, men när man bor mitt i ett avfolkningsområde, som vi Dalariksdagsmän gör, ser man nog litet mera seriöst på saken än herr Nilsson. Befolkningsutvecklingen i Kopparbergs län har under 1960-talet karakteriserats — såsom tidigare har sagts — av en stor nettoutflyttning med en betydande folkminskning som följd. Nettoutflyttningen har på senare år uppgått till nära 2 000 personer per år. Av länets flyttningsförlust faller cirka 60 procent på Avesta och Ludvika planeringsregioner. Åren 1963—1969 var nettoflyttningsförlusten i dessa regioner cirka 8000 personer. Inom den tunga industrin, gruvor, järnoch stålverk samt verkstadsföretag har skett en rad struktuella förändringar som lett till arbetskraftsbesparande åtgärder. Den procentuella befolkningsförändringen var under perioden 1961—1965 i Kopparbergs län minus 1,3 procent och för perioden 1966—1968 minus 0,7 procent.

Men det är inte bara folkmängdens totala storlek som inger oro för framtiden utan också åldersstrukturen, sådan den kommit till uttryck praktiskt taget under hela 1960-talet.

Den nedgången har varit så omfattande att Kopparbergs län även för hela 1960-talet erhållit den största minskningen av alla länen. Reduceringen av befolkningen i de produktiva åldarna är huvudsakligen ett resultat av utflyttningen från länet. Flyttningen har på detta sätt kunnat dölja en arbetsmarknadssituation som varit lika besvärande som i de nordliga delarna av landet. En fortsatt utflyttning av folk i de produktiva åldrarna leder snabbt till spiraleffekter med en mycket ogynnsam åldersfördelning som följd. Tecken på det kan redan skönjas på flera håll i länet. Befolkningsutvecklingen har således under 1960-talet, som jag sökte redovisa, varit — även jämfört med norrländska förhållanden — ogynnsam i Kopparbergs län. De framtida perspektiven är bl.a. mot den angivna bakgrunden så pass oroande att de borde påkalla snabba lokaliseringspolitiska lösningar. Mer än hälften av länets flyttningsförluster faller på Avesta och Ludvika planeringsregioner. Om man i dessa regioner skall förmå hejda den nuvarande utflyttningen och uppnå befolkningsmålsättningen för år 1980 enligt tidigare planering, så krävs att man kan erbjuda sysselsättning åt dem som vill och kan förvärvsarbeta. Det bör råda balans mellan efterfrågan och utbudet av arbetskraft. Industrinäringarna dominerar i Avesta och Ludvika. Andelen var 48 procent 1960 och 45 procent 1965 i Avesta, medan den i Ludvika var 53 procent 1960 och 51 procent 1963. Vid en särskild undersökning, som utförts vid länsstyrelsen i Kopparbergs län, har industribranscherna ordnats med avseende på såväl kapitalintensitet som lönsamhet. Av undersökningsresultatet att döma uppvisade elektroteknisk industri, järnoch övrig metallmanufaktur, grafisk industri, transportmedelsindustri samt plastindustri åren 1965 och 1966 lägre kapitalintensitet och högre lönsamhet än industrin som helhet. även mekaniska verkstäder uppvisade goda värden. Det synes alltså som om det är företag i dessa branscher, vilka i första hand bör tillföras näringslivet i Avestaoch Ludvikaregionerna. Situationen för Kopparbergs län som helhet är bekymmersam; det torde framgå av det sagda. Om nu de här nämnda områdena har särskilda svårigheter och snabbt borde tillföras nya sysselsättningsmöjligheter, är det naturligtvis mycket svårt för representanter Ang. regionalpolitiken för Dalarna att acceptera att just dessa delar lämnas utanför det allmänna stödområdet. Visserligen har departementschefen uttalat att det behov av punktinsatser som kan komma att uppstå bör bedömas efter samma grunder och med samma förutsättningar som hittills. Detta får särskild betydelse i de områden som gränsar till det allmänna stödområdet. Stödområdesgränsen får inte uppfattas som en stelt fixerad demarkationslinje, utanför vilken inget stöd kan komma i fråga, heter det vidare. Utskottet säger — det har vi hört utskottets skicklige talesman herr Birger Andersson på förmiddagen meddela — att man i fråga om avgränsningen av det allmänna stödområdet särskilt uppmärksammat de risker som finns för att nedgångsområden uppstår vid gränsen till ett stödområde. Sedan fortsätter man: ”Generellt kan dessa svårigheter inte helt lösas genom förändringar som enbart geografiskt förskjuter dessa svårigheter med risk för en anknytning direkt till expansiva regioner. Den föreslagna flexibla tillämpningen enligt hittillsvarande metoder får därför anses vara den lämpligaste lösningen.” Vi är inte helt övertygade om att resonemanget till alla delar är riktigt. Det är med en viss olustkänsla vi konstaterar länets uppdelning, helst som svårt ansatta delar har lämnats utanför. Våra länsmyndigheter — länsstyrelse och planeringsråd — önskar en utvidgning av stödområdet. Politiska och fackliga organisationer önskar detsamma. Senast har liknande önskemål kommit till uttryck genom ett uttalande från årsmötet med Kommunförbundets länsavdelning. Herr Eric Carlsson nämnde något om «skatteunderlaget, och det är givetvis också en del av bakgrunden till det uttalande som Kommunförbundes länsavdelning har gjort. Där heter det: ”Med tillfredsställelse noteras departementschefens uttalande att ytterligare lokaliseringspolitiska in satser krävs för att förstärka näringslivet i Kopparbergs län och att det nuvarande stödområdet därför föreslås bli utvidgat till att omfatta även Borlänge, Faluns, Mockfjärds och Säters kommunblock. Att Avesta och Hedemora kommuner samt Ludvika och Smedjebackens kommunblock lämnats utanför det allmänna stödområdet kan emellertid enligt vår mening få till följd, att den negativa utvecklingen i de södra delarna av vårt län förstärkes, varigenom satsningen på centralregionen motverkas och den avsedda positiva effekten för hela länet uteblir. Vi har därför den bestämda uppfattningen, att en förutsättning för att uppnå full effekt av de lokaliseringspolitiska insatserna som krävs för att stabilisera länet som en näringsgeografisk enhet är, att hela länet får ingå i det allmänna stödområdet. Därest den i propositionen föreslagna stödområdesgränsen ändock skulle bli fastställd måste enligt vår mening i riksdagsbeslutet klart sägas ut, att näringspolitiska stödåtgärder i framtiden kommer att sättas in även inom de delar av länet som lämnas utanför stödområdet. Dessa stödåtgärder får inte inskränkas till punktinsatser i samband med företagsnedläggningar utan måste ske i samma omfattning och efter samma bedömningsgrunder som gäller inom det allmänna stödområdet.” Med hänsyn till det anförda, herr talman, kommer jag att yrka bifall till utskottets hemställan i statsutskottets utlåtande nr 103 med undantag av vad som berörs i punkt 16. I det avseendet kommer jag att yrka bifall till reservation 4.

Herr talman! Efter denna långa debatt skulle jag tro att kammarens ledamöter uppskattar om jag begränsar mitt inlägg och försöker hålla mig inom gränserna för kammarledamöternas tålamod. Jag vill därför endast helt kortfattat försöka klarlägga de svåra problem som Värmland har att brottas med när det gäller utflyttning och bristande sysselsättning. I motionerna 1: 1132 och II: 1329 har vi motionärer, från samtliga partier på Värmlandsbänken, anslutit oss till de i proposition nr 75 framlagda förslagen om den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten. Vi har dock i nämnda motionspar motiverat visst ändringsförslag i fråga om gränserna för den fortsatta stödverksamheten när det gäller Värmlands län. Den hittills bedrivna = lokaliseringspolitiken har i Värmlands län bidragit till en angelägen omstrukturering av samhället, och den har haft positiva effekter på sysselsättningen. Det nu aktuella förslaget innebär en förbättring av stödets utformning, och vi ser speciellt den föreslagna utvidgningen av stödområdet som en positiv åtgärd. Detsamma gäller departementschefens uttalande om en smidig tillämpning av stödbestämmelserna i gränsområdet mot det allmänna stödområdet. Sett mot bakgrunden av Värmlands läns svåra situation vore det emellertid önskvärt att steget togs fullt ut så att Värmlands län i sin helhet inlemmades i stödområdet. Detta är enligt vår mening en nödvändighet för att man skall kunna åstadkomma den stabilisering av befolkningsoch sysselsättningsunderlaget som förutsattes i målsättningen i Länsplanering 1967. Som vi redovisat i motionerna ökade befolkningsoch sysselsättningsunderlaget i länet under 1950-talet. Sedan år 1960 redovisas däremot en kraftig minskning för länet, i huvudsak genom sysselsättningsförändringar i jordoch skogsbruket, vilka påverkat utvecklingen i negativ riktning, framför allt i länets norra och västra delar. Folkmängden i hela Värmlands län reducerades från 1960 till 1968 med nära 6 000 per soner. Inom hela stödområdet hade endast Jämtlands län en väsentligt ogynnsammare utveckling. Det som verkligen inger oro för framtiden är emellertid inte folkmängdens storlek i och för sig, utan den snedvridning av åldersstrukturen som utvecklingen medfört under hela 1966 talet. Värmlands län hade år 1968 den minsta andelen av befolkningen i åldersgruppen 0--14 år och samtidigt tillsammans med Jämtlands län den största andelen i åldersgruppen 65 år och däröver. Födelseöverskottet har starkt reducerats sedan mitten av 1960 talet och ersattes 1969 av ett födelseunderskott. För första gången i modern tid var antalet döda större än antalet födda. Förändringen kan sägas vara en indikation på att uttunningen i yngre arbetsföra familjebildande åldrar börjar ge icke önskvärda effekter. Länets planeringsråd har i sin regionalpolitiska målsättning räknat med en stabilisering av folkmängden för länet under 1970-talet. De verkligt avgörande resultaten förutsätter dock lösningar som är applicerbara på länets växande områden vid Vänern och med Karlstad som huvudort. Detta är ett uttalat önskemål i den regionalpolitiska målsättningen som länsmyndigheterna söker omsätta i praktisk politik. Vi vill starkt understryka att Vänerområdets möjligheter i detta hänseende hittills har varit starkt begränsade. Karlstadsregionen kunde under åren 1963—1967 bereda utkomst åt endast en mindre del eller 3 200 av de drygt 7 200 personer som flyttade ut från västra och norra Värmland under perioden. Från länets sida har i olika sammanhang framhållits att en angelägen stabilisering av befolkningsoch sysselsättningsunderlaget är ytterst beroende av att stödmöjligheter kan tilllämpas inom länet i dess helhet. För att kunna åstadkomma en balanserad länsutveckling är det nödvändigt att olika former av statligt lokaliseringsstöd kan beviljas i de delar av länet Ang. regionalpolitiken som enligt propositionen kommer att ligga utanför stödområdet. Hittills har olika former av stimulans utgått till företag utom stödområdet — vi förnekar inte detta. Det har skett främst till Kristinehamn, Kil, Forshaga, Molkom och Vålberg, och en viss omvandling och utveckling har härigenom skett. Men vi konstaterar att regionen fortfarande är ett skogsindustriområde, och någon mer spontan ökning av sysselsättningen i en vid sektor kan inte förmärkas inom länets centrala delar. Det måste starkt betonas att de argument som redovisas i propositionen för Faluoch Borlängeblockens införande i stödområdet har samma valör och samma tyngd när det gäller Karlstadsregionen och Kristinehamnsregionen, vari ingår även Storfors köping. Ett införande av dessa båda regioner i stödområdet skulle medföra att det kommer att omfatta hela länet, vilket är syftet med de nämnda motionerna. Ett särskilt motiv för en sådan ändring att stödmöjligheterna kommer att gälla även de centrala delarna av länet har med den praktiska tillämpningen att göra och med de uppenbara risker för en snedvridning av den lokaliseringspolitiska verksamheten när gränser skall dela ett näringspolitiskt och administrativt väl sammanhängande område. De olika delarna av länet är ju inga fristående regionala enheter, utan de är sammanvävda i ett funktionellt mönster med ömsesidiga beroenden både industriellt sett och när det gäller den offentliga och privata servicen. Sammanfattningsvis måste man kunna säga att obestridligt övervägande skäl talar för att hela länet, även dess huvudort, i fortsättningen borde ingå i stödområdet. De framtida perspektiven är bl.a. mot den bakgrund som motionerna klargjort så pass oroande att de påkallar snabba lokaliseringspolitiska åtgärder, sådana åtgärder som även är applicerbara på länets centrala delar. Herr talman! Jag har med detta i någon mån velat klarlägga motiven för nämnda motioner. Statsutskottet har enhälligt yrkat avslag på motionerna, och det har märkligt nog även reservanterna bakom reservation 4 gjort. I det läget finner jag det inte möjligt att med någon framgång ställa ett yrkande. Men jag ber, herr talman, att få uttala den förhoppningen att en smidig tilllämpning kommer till stånd när det gäller stödbestämmelserna i gränsområden.

Herr talman! Trots den långt framskridna tiden och trots att så många talare debatterat detta omfattande ämnesområde ber jag om talmannens och kammarens överseende att jag kanske kommer att ta längre tid i anspråk än vad som kan anses lämpligt. Men med hänsyn till det antal motioner som jag medverkat till att skriva inom detta ämne vill jag ändå ta mig den friheten. Den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten behandlas i statsutskottets utlåtande nr 103 och i bankoutskottets utlåtande nr 40, förslag angående transportstöd som =: regionalpolitiskt medel i statsutskottets utlåtande nr 105 och skattefrågornas användande i lokaliseringspolitiken i bevillningsutskottets betänkande nr 36. I dessa utlåtanden och i betänkandet behandlas Kungl. Maj:ts förslag i propositionerna 1, 75 och 84 jämte väckta motioner. Den = lokaliseringspolitiska försöksverksamhetens riktlinjer fastställdes vid 1964 års riksdag. Målen för samhällets regionalpolitik sammanfattas enligt 1964 års riksdagsbeslut om en aktiv lokaliseringspolitik på följande sätt: Landets tillgångar av kapital och arbetskraft fördelas på ett sådant sätt att ett snabbt ekonomiskt framåtskridande främjas. Det stigande välståndet bör fördelas så att människorna i olika de lar av landet erbjuds en tillfredsställande social och kulturell service. Strukturomvandlingen och den ekonomiska expansionen bör ske i sådana former och i sådan takt att de enskilda individernas trygghet värnas. Landets försvar bör underlättas. Dessa mål skulle enligt beslutet främjas genom samhällelig rådgivning åt företag om lokaliseringsbetingelserna i olika delar av landet, statligt ekonomiskt stöd vid industrilokalisering inom vissa områden samt en aktiv samhällsplanering. Målsättningen har tyvärr inte kunnat infrias. Skillnaderna mellan det ekonomiska framåtskridandet, en tillfredsställande social och kulturell service och de enskilda individernas trygghet i olika regioner har blivit större under den gångna perioden. Den = regionalpolitiska planeringen har bedrivits under beteckningen Länsplanering 1967. Den har inte kunnat fullföljas med konkreta handlingsprogram. Enligt direktiv skall konkreta regionalpolitiska handlingsprogram utarbetas. De går under beteckningen Länsprogram 1970. Resultaten av dessa länsprogram kommer inte att kunna föreligga för behandling förrän år 1972. Därtill kommer pågående förberedelse för en ny länsplaneringsomgång under budgetåret 1972/73. Utredningar och prognoser måste givetvis produceras och utvecklas, men det ligger en fara i offentliggörandet av prognoserna genom att de lätt får en styrande effekt. De uppfattas som program för den fortsatta utvecklingen och kan därigenom få en icke avsedd effekt. Beträffande utredningsverksamheten för lokaliseringsfrågorna och därmed sammanhängande problem börjar människorna mer och mer styrkas i uppfattningen att utredningarna innebär hinder för konkreta åtgärder och att det blir för sent att genomföra sådana i stora delar av glesbygderna. Pågående utredningar har inte färdigredovisats, varför Kungl. Maj:ts föreliggande förslag när det gäller lokaliseringspoli tiska insatser efter försöksperiodens utgång den 1 juli i år alltjämt får karaktären av försöksverksamhet. Förhoppningen att försöksverksamheten skulle avlösas av en mera långsiktig och målinriktad verksamhet har inte infriats. Detta medför att berörda människor och ansvariga politiker och företagare inom dessa områden inte kan erhålla klara direktiv om målsättningen för framtiden. Pågående utredningar måste slutföras så fort som möjligt, och därefter skall långsiktiga riktlinjer dras upp för den regionalpolitiska och lokaliseringspolitiska verksamheten. Föreliggande utredningsmaterial kan läggas till grund för en påbörjad långtidsplanering. På grund härav har vi i motionerna I: 472 och II: 963 föreslagit att en tioårig utvecklingsplan läggs upp för Norrland. Herr talman! Jag instämmer i yrkandet om bifall till den reservation från moderata samlingspartiet, nr 6 a vid bankoutskottets utlåtande nr 40, som behandlar denna fråga. Under försöksperioden den 1 juli 19653 till den 31 december 1969 har statligt lokaliseringsstöd beviljats till 529 företag med sammanlagt 941 miljoner kronor. Av stödet har 70 procent gått till stödområdet och avsett 433 företag. Största andelen av stödet under tiden 1 juli 1965 till 30 juni 1969 har Västernorrlands län fått. Därnäst kommer Västerbottens, Värmlands, Gävleborgs och Kopparbergs län. Norrbottens och Jämtlands län kommer först på sjunde respektive åttonde plats. Det kan konstateras att den regionala fördelningen av det statliga lokaliseringsstödet koncentrerats till kusten och norra stödområdets södra gräns. Ang. regionalpolitiken lokaliseringsstöd beviljats, varav omkring två tredjedelar inom och en tredjedel utom stödområdet, kommer Älvsborgs, Västerbottens, Värmlands och Västernorrlands län i nämnd ordning. Även vid den jämförelsen kommer Norrbottens och Jämtlands län på sjunde respektive åttonde plats. Under fjolårets riksdag var frågan om Olympiska spelens förläggning till Östersund år 1976 aktuell. Regeringen redovisade aldrig något förslag till riksdagen. Frågan föll på grund av regeringens negativa inställning. Vid behandlingen av motion i frågan uttalade sig såväl vederbörande utskott som regeringens företrädare i klara ordalag, att andra kraftfulla åtgärder skulle sättas in när det gällde Jämtlands län. Sysselsättningstillfällen skulle skapas inom industri, turism och närliggande verksamheter. Trots den överhettning som råder inom andra delar av vårt land har arbetslöshetssiffrorna fortsatt att stiga inom Jämtlands län under senaste tiden. Dessutom ökar antalet sysselsatta i omskolningsverksamhet, beredskapsarbete m.m. Jag vill hänvisa till länsarbetsnämndens sammanställningar, som jag ber att få bifoga till protokollet . Vissa åtgärder har vidtagits för att skapa sysselsättningstillfällen. De är helt otillräckliga och har i en del fall inte lett till utlovad effekt. Ett exempel i det fallet är det s.k. sysselsättningsstödet för äldre ortsbunden arbetskraft, där bl.a. åtgärder i skogsbruket skulle ge cirka 2 000 helårsarbetare i Norrlands inland och för Jämtlands län cirka 500. Denna målsättning har tyvärr inte kunnat uppfyllas bl.a. på grund av bestämmelsernas utformning. För Jämtlands län är siffran cirka 160, men därav är det en stor del som inte kan sägas vara helårsarbetande, då arealstorleken i många fall ligger på en å två hektar skogsmark beträffande skogsvårdande åtgärder. Dessa jämte andra åtgärder som vidtagits är helt otillräckliga för att man skall kunna uppnå utlovad effekt. Detta framgår av vad här har sagts och av vad som redovisas i Kungl. Maj:ts proposition nr 75 när det gäller andelens lokaliseringsstöd för Jämtlands län. Av denna anledning, herr talman, väckte jag motion 1:50 under riksdagens allmänna motionstid. I motionen hemställes att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte uttala att behovet av lokaliseringspolitiska insatser i olika delar av Jämtlands län särskilt tillgodoses vid utformningen av den fortsatta lokaliseringspolitiken. Statsutskottet avstyrker under punkten 3 i utlåtande nr 103 motionen i fråga. I motiveringen anges att syftet med motionen får anses vara tillgodosett och att synpunkterna inte har undgått beaktande. Med hänsyn till tidigare utfästelser från statsmakterna förefaller det minst sagt underligt med detta utskottets konstaterande. Herr talman! Jag ber att få återkomma med yrkande om bifall till motionen 1:50 vid statsutskottets utlåtande nr 103. I proposition nr 75 anförs att åtgärderna inom stödområdet kombinerats med rörlighetsstimulerande insatser för arbetskraften. Det sägs bl.a. i propositionen att om de nu existerande problemen, främst i norra Sverige, skall vänta på sin lösning tills en regionalpolitisk målsättning utformats torde det vara för sent att kunna bibehålla en befolkningsstorlek på någoriunda acceptabel nivå i landsdelen. I ett flertal remissyttranden till lokaliseringsutredningen anfördes att statsmakterna inte får bortse från de problem som en fortsatt rationalisering inom näringslivet kommer att medföra för Norrlands inland. Bland annat av sociala skäl och för skogsbruket är det angeläget att den befolkning som nu och i fortsättningen kommer att ha sin bärgning i denna del av landet kan erbjudas rimlig service. sitt remissvar Över lokaliseringsutredningen att de lokaliseringsstödjande åtgärderna ger de största sysselsättningseffekterna först på längre sikt. Åtgärder som underlättar arbetskraftens geografiska rörlighet leder enligt arbetsmarknadsstyrelsen i allmänhet till betydligt snabbare resultat. Med anledning av den slutsatsen kan frågan ställas: Finns det efter denna rörlighet några möjligheter till andra insatser i vederbörande avflyttningsområde? Fyra av fem som under senare år flyttat och därvid fått starthjälp har flyttat utom eget län. Det talas ju så ofta om valfrihet. Vilken valfrihet har de människor som i många fall varit tvungna att flytta mot sin egen vilja? I moderata samlingspartiets motionspar I: 802 och II: 970 belyses konsekvenserna av den pågående folkomflyttningen och de faktorer som påverkas genom nedläggningen av skolor, sjukhus, järnvägar m.m. Mycket skulle vara att vinna på att försöka få fram en helhetsbedömning genom att man tog med i balansen även de kostnader som samhället får stå för i olika alternativa lägen. Motionernas yrkanden följs upp i moderata samlingspartiets ledamöters reservation 8 till bankoutskottets utlåtande nr 40. Herr talman! Jag ber att även i denna fråga få instämma i yrkandet enligt reservationen. Klassificeringen av orter och regioner bör i enlighet med vad som anförs i proposition nr 75 grundas på ställningstaganden som redan har gjorts i skilda sammanhang och kan i stort gälla den uppräkning som sker: storstadsregioner, storstadsalternativ, regionala tillväxtcentra och serviceorter. Det är dock av betydelse, att serviceorterna icke försvagas så att de inte kan fylla sina uppgifter och de kvarboende människornas rättvisa krav på en acceptabel service. Konstaterandet i propositionen att fördelningen inom respektive kommunblock av de offentliga resurserna bör vara en primärkommunal angelägenhet kan noteras med tillfredsställelse. Vid val av medel i den regionala poliktiken nämns i propositionen olika åtgärder, som vidtagits eller förbereds för att främja utbildningens och försvarets områden i Norrland och de statsägda företagens roll i sammanhanget. Likaså nämns förstärkt organisation och ökade resurser åt statens institut för företagsutveckling för att främja utvecklingen av de mindre och medelstora industriföretagen. I motionerna I: 1115 och II: 1308 från moderata samlingspartiet framförs yrkanden angående åtgärder i Vindelådalen. I motionerna pekas på vägprojekt, som kan bidraga till sysselsättning såväl på kort som på längre sikt. Utskottet avvisar framställningen trots gjorda uttalanden om att alternativa arbetstillfällen har utlovats till det aktuella området under debatten före och efter beslutet om Vindelälven. Herr talman! Jag vill inskränka mig till att återkomma med yrkande om bifall till motionerna I: 1115 och II: 1308. Möjligheterna att genom generella medel påverka utveckligen inom stödområdet berörs vid ett flertal olika tillfällen i propositionen nr 75. Bl. a. nämns möjligheten att minska eller avskaffa arbetsgivaravgiften i norra delarna av landet. Förslag har under årets riksdag framlagts motionsvägen bl.a. från moderata samlingspartiet om en sådan minskning av arbetsgivaravgiften. Riksdagsmajoriteten har tidigare i vår avslagit den gemensamma borgerliga reservationen om bifall till detta yrkande i likhet med andra framställningar av generell karaktär från moderata samlingspartiet inom beskattningens område. I motionsparet I: 374 och II: 421 hemställes om förslag till sådana ändringar i kommunalskattelagen att avskrivningsmöjligheterna förbättras för industrins byggnader inom det s.k. stödområdet. I särskilt yttrande av ledamöter i lokaliseringsutredningens rådgivande nämnd, herrar Svanberg, Ekström och Kahlin, framhölls vikten av generella åtgärder. Detta framhölls också av flera tunga remissinstanser, bl.a. LO, SAF, Sveriges industriförbund, Svenska bankföreningen och Svenska kommunförbundet. Dessa frågor behandlas i bevillningsutskottets betänkande nr 36. Utskottets majoritet avstyrker motionsförslagen. Motionsparen innefattas i den med 1 betecknade reservationen till bevillningsutskottets betänkande nr 36. Herr talman! Jag ber att få instämma i yrkandet om bifall till denna reservaticn. Investeringsfondernas disposition som ett regionalpolitiskt instrument bör även i fortsättningen tas till vara, I motionsparet I: 160 och II: 181 hemställer jag och herr Petersson i Gäddvik m.fl. att riksdagen som sin mening ger till känna att större krav ställes på etablering inom stödområdet när de större industriföretagen utnyttjar avsatta investeringsfondsmedel. Bankoutskottet framhåller i sitt utlåtande nr 42, att det enligt utskottets mening är angeläget att investeringsfonderna även i fortsättningen inom ramen för sitt syfte kan utnyttjas för att skapa nya och varaktiga arbetstillfällen i sysselsättningssvaga regioner. Utskottet förutsätter att så kommer att ske i betydande utsträckning även i fortsättningen. Jag skulle vilja uttala den förhoppningen, att investeringsfondsmedlen i större utsträckning än hittills varit fallet utnyttjas för investering inom de sysselsättningssvaga regionerna och framför allt inom stödområdet. Andelen som faller på dessa områden bör vara större i förhållande till vad som fallit på de s.k. heta områdena än hitintills. rande lokaliseringspolitiska stödverksamheten tyder på att kostnadsolikheter, som har samband med avståndsfaktorn, har en inte oväsentlig betydelse för företagens lokaliseringsval och expansionsmöjligheter. Detta har påtalats under lång tid. Det är ur regionalpolitiska synpunkter därför angeläget att en reduktion av fraktoch resekostnaderna kommer till stånd så att förutsättningarna för avsättning av företagens produkter och kontaktkostnaderna blir mera likvärdiga med dem som gäller för företag, som ligger närmare stora marknader. I Kungl. Maj:ts proposition nr 84 framlägges förslag om generella åtgärder för reduktion av fraktkostnaderna för företagen inom stödområdet. Stödet är utformat selektivt i form av restitution till företagen baserad på faktiska, erlagda kostnader. Fördelen med ett sådant system baserat på de verkliga fraktkostnaderna är att det medger fraktlättnader utan ingrepp i den allmänna kostnadsanpassade taxan med likartad behandling av såväl järnvägssom lastbilstrafik. I stort sett kan förslaget accepteras, men det finns några delar av förslaget som skulle behöva omarbetas. Herr talman! Jag vill först instämma i det yrkande som framförs i reservation 2 vid statsutskottets utlåtande nr 1035 angående Gotlandstrafiken. Jag vill också instämma i yrkandet om bifall till reservation 3. Jag kommer vidare att yrka bifall till reservation 4 angående nedre gräns för fraktstödsberättigad sträcka. Huvudorsaken till mitt instämmande i detta yrkande härleder sig till behandlingen av förslaget och reservationen angående transportsträckor i Norge och Finland som kvalifikationsgrundande för transportstöd. För Norrlands inland går i stor utsträckning den naturliga och billigaste transportvägen över norska, isfria hamnar. Motioner om transitotrafik och transporter av olja från norska ham nar har tidigare behandlats av årets riksdag och i vederbörlig ordning avslagits. Motiv för avslagen har nu, liksom tidigare, varit pågående utredningar bl.a. inom Nordiska rådet. Det förefaller vara den obotfärdiges förklaring till att dessa naturliga transportvägar icke kan få en rejäl chans. Men det är ju tyvärr så, att starka intressen finns såväl för kusthamnarna efter Bottniska viken som på Västkusten, vilka intressen motarbetar inlandets naturliga transportvägar. Det talas i andra sammanhang högtravande om vårt lands intresse för nordiskt samarbete och för det upphaussade resultatet av Nordekförhandlingarna. Men när det kommer till konkreta åtgärder, där vårt intresse för realiserandet av dessa stolta deklarationer skall visas, sviker viljan. Det tråkiga är att detta drabbar inlandet och dess export på ett beklagligt sätt. Men det är kanske meningen att transporterna skall styras från de närliggande norska hamnarna till exempelvis Göteborg. I det motionspar I: 1137 och II: 1333, som jag står som en av undertecknarna för, hemställes att det föreslagna transportstödet jämväl skall omfatta transport till isfri norsk hamn med hänsyn till det nordiska samarbetet och till den oerhörda betydelse transportmöjligheterna till norsk isfri hamn har särskilt för inlandet men även för Mellannorrland över huvud taget. Utskottet har helt kort ansett sig inte kunna tillstyrka förslaget med hänsyn inte minst till de praktiska olägenheter som skulle vara förenade med ett genomförande av förslaget. Konsekvensen av utskottes ställningstagande blir att med den föreslagna nedre gränsen för fraktstödet kommer en stor del av exporttransporterna från inlandet och särskilt dess västra delar icke i åtnjutande av någon fraktnedsättning. Jag ansluter mig därför till reservation 4, men jag anser att reservationens yrkande icke tillgodoser kraven på fraktbidrag för export från inlandet, särskilt då dess västra delar, varför jag ber att få återkomma med yrkande om bifall till motionsparet I: 1137 och II: 1333. På grund av samma hänsyn till export från inlandet över norsk hamn kommer jag också att biträda reservation 6 i samma utlåtande. I motionsparet I: 1161 och II: 1361 från vårt håll pekas på det föreslagna restitutionsförfarandet. Det hemställes i motionerna och reservation 9 att föreskrifter måtte utarbetas med en utformning av restitutionsbestämmelserna på sådant sätt att de negativa effekterna av kapitaloch räntekostnad för fraktersättning elimineras. Jag biträder det yrkande som framföres i reservation 9. I samma motionspar hemställes om att dispensmöjligheter kan lämnas för vissa maskinoch verktygstransporter från allmänna stödområdet, trots att de understiger 500 kg i verklig vikt. Detta motiveras med att leverans sker till förbrukare av maskiner och verktyg utan möjlighet till vad utskottet benämner samsändning för rationell transport. De praktiska möjligheterna till sådan samsändning finns icke i dessa fall. I nuvarande läge avstår jag från att yrka bifall till motionerna, men en framställning i enlighet med deras hemställan återkommer med all säkerhet. Ett tredje yrkande i motionsparet var att fraktbidragsnämndens kansli skall förläggas till Östersund. Utskottet avstyrker framställningen med erinran om att kansliet personalmässigt beräknas få en mycket begränsad omfattning, varför dess stationering från 1okaliseringsoch regionalpolitiska synpunkter inte torde bli av nämnvärd betydelse. Dessutom blir dess arbetsuppgifter enligt utskottet av sådan karaktär att de måste fullgöras i nära kontakt med vederbörande departement och myndigheter. I motionerna framhålles att fraktsedelsbehandlingen kommer att ske med databehandling. Länsstyrelsen i Östersund saknar databehandlingsutrustning. En enhet av den Ang. regionalpolitiken nya värnpliktsorganisationen kommer att förläggas till Östersund. Även dess material kommer att databehandlas. Förutom dessa centrala behov av databehandlingsmöjligheter finnes ett begränsat övrigt behov av tillgång till databehandling av material inom Jämtlands län från företag och organisationer. Man brukar ju tala om önskvärdheten av decentralisering och utflyttning av företag och institutioner. Detta behandlas i annat sammanhang inom 1lokaliseringspolitikens ram i proposition nr 75 och bankoutskottets utlåtande nr 40. Det har framförts i statsverkspropositionerna såväl 1969 som 1970 att den statliga verksamheten skall flyttas ut från storstadsområdena i så stor utsträckning som möjligt. Särskilt skall detta ske vid nyetablering av statlig verksamhet. Men det är tydligt att sorteringen av fraktsedlar måste ligga i Stockholm och i närheten av departementet! Jag och många med mig har den uppfattningen att sortering av fraktsedlar och utanordnande av fraktrestitution lika bra kan vara förlagd till någon ort utanför Stockholm. Jag förutsätter att den nya nämnden kommer att tilldelas telefon, så att den i likhet med övriga företag kan nå den centrala administrationen i Stockholm per telefon. Det har tidigare slagits på stora trumman för decentralisering. Jag hoppas att det resonemanget även kan stå sig när det gäller en ny organisation som fraktbidragsnämnden. Herr talman! Jag kommer sedermera att yrka bifall till motionerna I: 1161 och II: 1361 när det gäller förläggning av bidragsnämndens kansli till Östersund. Moderata samlingspartiets motionspar I: 86 och II: 99 behandlar följande frågor: 2. Flygets plats i svensk transportpolitik. land utföres med beaktande av sekundärvägarnas betydelse för skogsoch turistnäringarna. 4. Att norrländsk exportindustri inte skall belastas med ytterligare transportkostnader vare sig som en följd av föreslagna sjöfartsavgifter eller som en följd av alternativa landtransporter för transoceana skeppningar över Göteborg. 3. Ändringar av antalet avståndsklasser och gränserna mellan dessa för att göra teletaxorna mindre avståndsberoende. Punkterna 2 och 4 har tillstyrkts av utskottet enligt punkt 23 i statsutskottets utlåtande nr 105, i så måtto att framställningarna och vad utskottet anfört däröver anses böra ges Kungl. Maj:t till känna. Det tredje yrkandet angående sekundärvägarnas betydelse avfärdar utskottet med att erinra om att vägfrågorna ingående behandlats i utskottets utlåtande nr 6 som godkänts av riksdagen, varför utskottet finner att motionerna inte bör föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. Motionerna väcktes under allmän motionstid, varför frågorna inte kunde ha behandlats innan motionerna väcktes. Teletaxorna har avhandlats och framställningarna har avslagits av riksdagen, visserligen med «ytterst knapp majoritet. Beträffande flygets plats i svensk transportpolitik är icke utskottets skrivning till fyllest, utan riksdagen bör som sin mening ge Kungl. Maj:t till känna de synpunkter som framföres beträffande flygkommunikationerna i den till statsutskottets utlåtande nr 105 fogade med 10 betecknade reservationen. Herr talman! Jag kommer att biträda yrkandet i reservation 10. I övrigt kan det hälsas med tillfredsställelse att transportkostnaderna kommer att mera jämställas mellan olika regioner i landet genom de selektiva åtgärder som vidtages i anledning av föreliggande förslag. Åtgärderna kom mer att bidra till ett bättre industriklimat i skogslänen. För att återgå till åtgärder av mera punktvis karaktär vill jag nämna att motioner från moderata samlingspartiet med nr I:11435 och II:1339 behandlas i statsutskottets utlåtande nr 103. Utskottet anser att beaktandet av regionalpolitiska synpunkter vid lokalisering av vissa typer av sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar bör kunna tänkas kunna komma i fråga, men anser möjligheterna att inom sjukvårdsområdet uppnå beaktansvärda resultat måste anses begränsade. Utskottet utgår från att detta område beaktas utan någon riksdagens åtgärd. Möjligheten att inom sjukvårdsområdet uppnå lokaliseringspolitiska effekter och deras inplacering i den landstingskommunala sjukvårdsplaneringen bör närmare utredas. Lokaliseringsutredningen har icke avslutat sitt arbete, varför utredningen bör få ta del av förslagen. Herr talman! Jag kommer att biträda yrkandet om bifall till reservation 3. Jag ber också att få biträda yrkandet i reservation 5 i samma utlåtande innebärande en vidgning av det allmänna stödområdet till Gotland samt yrkandet i reservation 6 beträffande områdesdifferentieringen av lokaliseringsstödet. Motionsparet I:1146 och II:1338 från moderata samlingspartiet behandlar frågan om lokaliseringsstöd för viss jordbruket angränsande verksamhet. I stor utsträckning kommer jordbruket att vara en av de viktigaste basnäringarna även i framtiden inom vissa delar av stödområdet. Det finns betydelsefulla områden vilka gränsar till jordbruket men som inte omfattas av de föreslagna stödåtgärderna. På de näringsområden som ansluter sig till jordbruksproduktionen kan i många fall befaras speciella svårigheter i tillämpningen mot bakgrund av hittills ofta åberopade jordbrukspolitiska överväganden. Sådan hantering av jordoch skogsbruksprodukter som inte direkt ansluter till en industriell tillverkningsprocedur bör behandlas välvilligt då verksamheten inte direkt omfattas av det statliga jordbruksstödet. Utskottsmajoriteten avstyrker bifall till motionerna med hänvisning till vad departementschefen anfört om stöd till industriliknande verksamhet. Med hänvisning till vad tidigare anförts bör motionsyrkandena ges Kungl. Maj:t till känna i enlighet med reservation 7 till statsutskottets utlåtande nr 103. Moderata samlingspartiets motioner I: 1147 och II: 1351 tar upp den aktuella frågan om utbildning av företagare. Bristen på företagare påtalas ofta när det gäller frågorna omkring lokaliseringsobjekt till avflyttningsområdena. I många fall har dock företagareämnen funnits, som ofta kan ha ett stort praktiskt kunnande inom sitt yrke men som skulle behöva utbildning i viss utsträckning. Utskottets skrivning i anledning av motionerna kan knappast vara mera kortfattad. Det konstateras enbart ait den gjorda hemställan ej torde fordra någon riksdagens ytterligare åtgärd. Någon motivering till detta kortfattade konstaterande finns inte. Behovet är dokumenterat för en sådan utbildning som omnämns i motionerna. Skulle så icke vara fallet, hoppas jag att utskottets talesman verifierar förhållandet. Samtidigt skulle det vara intressant att veta bakgrunden till det kortfattade konstaterandet. Kan det tolkas på sådant sätt att det inte finns intresse för att få flera företagareämnen utbildade till bra företagare och därigenom kunna öka sysselsättningsmöjligheterna för arbetstagare och skapa större förutsättningar för att företagen skall kunna leva vidare? Herr talman! Jag kan av tekniska skäl inte yrka bifall till motionsparet. Ang. regionalpolitiken betskraft tillämpas på samma sätt vid flyttning till som vid flyttning från avfolkningsområden. I anledning av förslag i Kungl. Maj:ts proposition nr 75 väcktes från vårt håll motionerna I: 1148 och II: 1350. I propositionen nr 75 föreslogs att bestämmelserna skulle ändras så till vida att flyttningsbidrag skulle vidgas att omfatta även starthjälp. Däremot föreslogs inte att bidragsformerna skulle utvidgas med utrustningsbidrag vid flyttning till stödområdet. För flyttning från stödområdet gäller utrustningsbidrag. Av denna anledning kvarstår hemställan i motionerna 1:78 och II: 94 på denna punkt i likhet med yrkandet i motionerna I: 1148 och II: 1350. Någon anledning att, såsom departementschefen föreslår, ha olika villkor för den flyttande arbetskraften kan inte finnas, varför jag, herr talman, ber att få återkomma med yrkande i denna fråga beträffande motionsparen 1:78 och II:94 samt I: 1148 och II: 1350. I motionsparet I: 159 och II: 180 från moderata samlingspartiet betecknas en decentralisering av den statliga förvaltningsapparaten som ett verksamt led i en medveten regionalpolitik. Det krävs därför i motionerna att en plan upprättas för utflyttning av statliga verksamheter eller delar därav till Norrland. Frågan har tidigare berörts när det gäller det konkreta exemplet på föläggning av = fraktbidragsnämndens kansli till Östersund. Bankoutskottet anför i utlåtandet nr 40 att det enligt propositionen nr 75 kommer att föreligga förslag från den tillsatta delegationen för lokalisering av statlig verksamhet om vilken statlig verksamhet som bör flyttas från Storstockholmsområdet och till vilka orter lokalisering bör ske. Det vore därför ett lämpligt tillfälle för delegationen att biträda yrkandet om förläggning av fraktbidragsnämndens kansli utanför Stockholm. Det behöver ju inte bli något problem med befintlig personal. Tjänsterna skall ju nytillsättas. Herr talman! Jag ber att få instämma i yrkandena i reservationerna 8, 9, 10 och 14 vid statsutskottets utlåtande nr 103. Mitt anförande, herr talman, blev långt, men det är ett omfattande och viktigt område vi behandlar. Förhoppningarna om snabba åtgärder för att ange initiativ och riktlinjer till möjligheter för glesbygdernas — och då särskilt skogslänen och deras inlands — invånare att få utkomst och service inom berörda områden har tyvärr inte infriats. Det har oupphörligt framhållits att åtgärderna måste sättas in innan avfolkningen gått så långt, att det endast kan konstateras, att nu har utvecklingen nått den punkt, då det inte lönar sig att vidta några åtgärder. Tyvärr kan man konstatera att snabbheten, när det gäller insatser för att flytta människorna till andra delar av landet, är mycket mer iögonfallande. Arbetsmarknadsverkets senaste giv att med charterflyg transportera folket söderut bevisar inom vilket område de snabba insatserna sätts in. Enligt gjorda tidningsuttalanden har arbetsmarknadsstyrelsens =värvningsresor med charterflyg från de norra delarna av landet gått bra. Detta får väl tolkas på det sättet, att man lyckas i de fortsatta strävandena att inrikta ansträngningarna på de rörlighetsstimulerande åtgärderna. Det har varit ett omfattande materiel som utskottet haft att behandla inför avgörandet om den fortsatta försöksverksamheten inom regionalpolitiken. Detta kan avläsas i behandlingen av en del motioner. Skrivningarna tyder på att en del eller delar av motioner knappast blivit föremål för någon realbehandling. Herr talman! Jag vill uttala den förhoppningen att regionaloch lokaliseringspolitiken skall komma att i ökad utsträckning inriktas på att skapa sysselsättningstillfällen i avfolkningsområdena. Däri inbegripes det tidigare uttalade önskemålet om att de olika ut redningarna fullföljs snarast och följs upp av konkreta åtgärder, så att berörda människor inte förlorar tron på alla utfästelser. Jag vill till slut, herr talman, peka på att det finns flera positiva ändringsförslag i försöksverksamheten, som framförs i de nu behandlade propositionerna. Jag vill bara nämna möjligheterna till kreditgarantilånen, under förutsättning att kreditmöjligheter kan skapas för anskaffning av rörelsekapital, avskrivningslånen, sysselsättningsstödet till det inre stödområdet, ändringarna i utbildningen inom företagen och fraktbidragen. Till ett genomförande av dessa förslag, kompletterade med anförda ändringsförslag, vill jag deklarera mitt stöd. Jag vill dock avslutningsvis åter framhålla behovet av ökade generella åtgärder för att förbättra det industriella klimatet i de berörda områdena.

Herr talman! Jag skall försöka vara mycket kortfattad, även om det är påfrestande när man skall beskriva förhållandena i ett län som med rätta i både historiskt och kulturellt avseende kan betecknas som hjärtat i vårt vackra land. Det gäller nämligen förhållandena i Kopparbergs län. Herr Eric Carlsson och herr Nyquist har dock gjort det lättare för mig, då de belyst problematiken i detta län med statistik över befolkningsutveckling, utflyttning och arbetslöshet. Jag kommer att inskränka mig till frågan om stödområdets avgränsning. Propositionen har här följt förslaget i betänkandet ”Lokaliseringsoch regionalpolitik”, avgivet av 1968 års lokaliseringsutredning. Där föreslås som bekant vissa ändringar i den nuvarande avgränsningen av stödområdet, bl.a. i fråga om Kopparbergs län. Departementschefen framhåller, liksom utredningen, att ytterligare lokaliseringspo litiska insatser behövs för att förstärka näringslivet i länet. I syfte att bygga ut företagsamheten i länets centralregion föreslås att Borlänge—Faluns, Mockfjärds och Säters kommunblock skall ingå i stödområdet. Det är i och för sig bra att Ilokaliseringspolitiken främjar de strävanden som finns i länet att bygga ut centralregionen och därigenom bidrar till att skapa ett alternativ till storstadsregionerna, ett alternativ som kan attrahera och bära upp kvalificerad samhällelig och enskild service. Jag har många gånger tidigare i denna kammare i de lokaliseringspolitiska debatterna och också i remissdebatter framhållit att stödområdet enligt min åsikt är felaktigt avgränsat, när inte hela länet är med inom stödområdet. Nu flyttar man gränsen söderut, men fortfarande är en väsentlig del av länet utanför detta stödområde. Det är utomordentligt beklagligt att länet även denna gång delas i två delar. Söder om gränsen utanför stödområdet ligger fortfarande Ludvika och Smedjebackens kommunblock liksom Avesta och Hedemora. Det kan inte vara lämpligt att även i fortsättningen låta stödområdesgränsen dela den administrativa enhet, som ett län utgör, i två delar. I Kopparbergs län har de kommunblock, som nu kommer att ligga utanför stödområdet, haft och har också i dag betydande problem i fråga om befolkningsutvecklingen, Detta har belysts genom statistik som tidigare anförts här. Gränsdragningsproblem av denna art måste också komma att skapa svårigheter för läns styrelse och planeringsnämnd — för länsmyndigheter över huvud taget — i planeringen. Här har redan nämnts de fyrpartimotioner avlämnade av länets samtliga riksdagsmän som behandlar denna avgränsningsfråga. Näringslivet domineras av tung industri och stora företagsenheter, som starkt rationaliserat sin verksamhet.

De människor som förlorat sitt arbete har inte kunnat erbjudas alternativa sysseisättningsmöjligheter, och detta har medfört en kraftig utflyttning. Man kan befara att denna utflyttning på sikt får allvarliga följder dels för den befintliga industrins rekrytering, dels för servicestandarden inom ifrågavarande områden. En under många år pågående stark utflyttning och ett till följd därav sviktande befolkningsunderlag kan medföra att kommunerna inte blir attraktiva för företag inom handel och servicenäringar. Också servicestrukturen riskerar därför att bli ofullständig och ogynnsam — man ser exempel på det i vårt län. Detta bidrar i sin tur till att göra områdena mindre tilltalande för industrilokalisering. På längre sikt kan också ett minskat befolkningsunderlag inverka ofördelaktigt på utbyggnaden av den offentliga servicen, t.ex. på utbildningsområdet. Jag behöver inte gå in närmare på detta; det har herr Eric Carlsson redan talat om. Här har vi således en spiraleffekt — den negativa effekten på en del av näringslivet medför negativ effekt för andra delar. För att man skall kunna åstadkomma en fördelaktigare företagsstruktur med ökad differentiering krävs kraftfull medverkan från samhällets sida. Framför allt behövs en ökad satsning på att förmå företag inom verkstadsindustrin att slå sig ned inom dessa områden. Den arbetskraft som finns här har i regel sådan utbildning att den också väl passar nya företag eller utbyggda företag inom verkstadsindustrin. Jag tycker att det är utomordentligt beklagligt att inte inrikesministern har tagit starkare intryck av de farhågor som vid uppvaktningar inför statsrådet framförts från såväl länsstyrelsen som berörda kommuner. Dessutom borde man ha varit mer lyhörd för den allmänna opinionen i länet, speglad i den mångfald av uttalanden som i stödområdesfrågor gjorts av skilda organisationer. Statsutskottets tredje avdelning, som på ort och ställe studerat problemen, tog inte särskilt starkt intryck av de svårigheter som vi har däruppe, vil ket jag beklagar. Herr Nyquist — och jag tror även herr Eric Carlsson — har redan refe rerat vad Kopparbergs länsavdelning av Svenska kommunförbundet uttalade vid sitt årsmöte för någon vecka sedan, och jag behöver inte åter läsa upp detta. Jag vill bara kortfattat framhålla, att avdelningen anför att den negativa utvecklingen i de södra delarna av vårt län kommer att förstärkas genom att dessa delar lämnats utanför stödområdet, varigenom satsningen på centralregionen motverkas och den avsedda positiva effekten för hela länet kommer att utebli. Kommunförbundet är av den bestämda uppfattningen att hela Kopparbergs län bör tas in under stödområdet. Avesta och Ludvika planeringsregioner får nu naturligtvis ännu svårare att attrahera industrier för att åstadkomma ett mer differentierat näringsliv.

Det är för resten inte bara det direkta stödet i form av lokaliseringsbidrag, avskrivningslån, lokaliseringskrediter och utbildningsbidrag som generellt bortfaller utan också möjligheterna till den nedsättning av fraktkostnader som föreslås i proposition nr 84 och behandlas i statsutskottets utlåtande nr 105. Herr talman! Jag kommer att yrka bifall till reservation 4 vid statsutskottets utlåtande nr 103. Om riksdagen trots allt skulle bifalla propositionens förslag — det verkar ju osannolikt efter den starka argumentering som framförts från representanter för Kopparbergs län — vill jag uttrycka en varm förhoppning om att de möjligheter som föreslås i propositionen när det gäller att ge lokaliseringsstöd tiil orter utanför stödområdet, där särskilda svårigheter uppstår, utnyttjas generöst. Departementschefen framhåller — och det har herr Nyquist redan refererat — att stödområdesgränsen inte får uppfattas som en fixerad demarkationslinje. Just i gränsområdet finns skäl att tillämpa stödbestämmelserna på ett smidigt sätt. Det finns ingen anledning för mig att nu upprepa det som herr Nyquist redan framhållit om utskottets välvilliga skrivning i detta fall. I folkpartiets motion har vi kraftigt betonat angelägenheten av en generös tillämpning av reglerna när det gäller gränsregionerna närmast stödområdet. Utskottet har också instämt i detta. Även om en sådan lösning naturligtvis inte är av samma värde och ger samma effekt som om ifrågavarande kommuner inryms i stödområdet kan den, förutsatt att utskottets rekommendation om en generös tillämpning också följs, bidra till att något förbättra dessa områdens situation. Men, herr talman, inom Kopparbergs län råder en entydig uppfattning att hela länet bör tas in under stödområdet.
Herr talman! Den regionalpolitiska debatten har nu pågått här i kammaren i elva timmar. Ingen i kammaren har väl orkat följa med hela debatten; många av oss har dock lyssnat tillräckligt länge för att konstatera att den rört sig om åtskilliga principiella frågor men också om flera konkreta problem. I långa stycken har debatten berört norrländska förhållanden. För min del kommer jag främst att beröra förhållandena i sydöstra Sverige och i korthet kommentera tre av mig väckta motioner. I den första av dessa motioner, nr I: 1149, har jag fäst uppmärksamheten på Ölands problem. Jag har därvid erinrat om att Ölands invånarantal sedan länge är stadigt sjunkande, vilket framgår av följande siffror: år 1950 25 900, år 1969 20512 och år 1980 beräknade 18 800. Nedgången av jordbruket har inneburit en avsevärd minskning av arbetstillfällen som ej kunnat kompenseras av en motsvarande utbyggnad av industrin. Ungdomarna har måst överge sin ö, och inslaget av åldringar har blivit onormalt stort. Således beräknas den äldsta gruppens — 70 år eller äldre — andel av befolkningen år 1980 till 15,4 procent mot 10,6 procent för riket i dess helhet. Även övriga data för Öland är oroande. Beträffande bostadsförhållandena framgår att den procentuella andelen omoderna lägenheter är 64 för ön i dess helhet och 80 för dess glesbygd. För glesbygden i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län är motsvarande siffror 32, 32 och 56. Bostadsförhållandena är således mycket otillfredsställande.

Det förefaller naturligt att dessa åtgärder i första hand inriktas på tu Nr 27 143 Ang. regionalpolitiken ristnäringen som för Ölands del är av den största betydelse. Turismens omfattning är redan nu mycket stor och beräknas öka högst avsevärt i och med Ölandsbrons färdigställande år 1972. För att möta den ökade turistströmmen erfordras emellertid bl.a. en rejäl upprustning av turistanläggningar på ön. Detta är desto mera angeläget som antalet utländska turister kan väntas bli mycket stort. I dessa dagar, då vi har bekymmer med vår valutareserv, vill jag gärna framhålla hur värdefullt det vore om Öland med sina goda förutsättningar, med sin vackra och särpräglade natur och sitt sköna klimat kunde rustas upp ordentligt, så att det både kunde locka till sig utländska turister och för oss svenskar framstå som ett verkligt alternativ till utländska semestermål. För en upprustning av turistanläggningar erfordras emellertid ett starkt statligt lokaliseringsstöd, och något sådant stöd kan enligt nu gällande bestämmelser över huvud taget ej utgå, då Öland ej tillhör det allmänna stödområdet. Inrikesministern har i avvaktan på pågående utredning i sin proposition ej velat frångå dessa bestämmelser, och statsutskottets majoritet avvisar med samma motivering motionens hemställan att riksdagen måtte besluta att lokaliseringsstöd för turistanläggningar på Öland skall kunna utgå efter samma regler som för turistanläggningar inom det allmänna stödområdet. Det är djupt beklagligt med denna negativa inställning från regeringspartiets sida. I en gemensam borgerlig reservation, nr 9, fogad till statsutskottets utlåtande nr 103, framhålles att det förhållandet att utredningen om planering av turistanläggningar och friluftsområden inte avslutat sitt arbete inte får hindra att ändringar i villkoren för lokaliseringsstöd övervägs och beslutas. Väsentligt är bl.a. att lokaliseringsstöd kan utgå även utanför stödområdet. Reservanterna förordar en sådan vidgad tillämpning av hittills gällande regler och framhåller att detta skulle bli av stor betydelse bl.a. för Öland. Jag måste än en gång beklaga att utskottet i dess helhet ej har kunnat följa denna linje. Nu ligger det stor risk i att Öland i avsaknad av lokaliseringsstöd ej kan rusta upp sina turistanläggningar i tid för att kunna möta den stora turistström som utan tvivel kommer i samband med Ölandsbrons färdigställande. Herr talman! Jag kommer att yrka bifall till ovannämnda reservation. Jag skall så be att få säga några ord om motionen 1: 802 — angående konsekvenserna av den pågående näringslivslokaliseringen och befolkningsomflyttningen — med herr Ingvar Andersson som första namn. I motionen tas upp till diskussion faktorerna bakom och konsekvenserna av förändringar i näringslivets lokalisering och den därmed förenade befolkningsomflyttningen. Företagen fattar ofta sina beslut enbart på grundval av företagsekonomiska överväganden, och processen leder till koncentration till tätområdena och en fortsatt avfolkning av glesbygderna. Vi motionärer har funnit denna utveckling oroande och menar att inte bara företagsekonomiska utan också samhällsekonomiska beräkningar måste beaktas vid lokaliseringsbesluten. Därför föreslås en expertutredning med uppgift att analysera och värdera de samhällsekonomiska konsekvenserna av näringslivslokaliseringen och befolkningsomflyttningen. Statsutskottets majoritet avvisar tyvärr detta förslag under hänvisning till ERU:s — expertgruppen för regional utredningsverksamhet — arbete, genom vilket motionärernas önskemål förmenas vara tillgodosedda. I reservation nr 8, fogad till bankoutskottets utlåtande nr 40, framhålles emellertid att det är angeläget att få till stånd en utredningsverksamhet som direkt inriktas på att analysera och värdera de samhällsekonomiska konsekvenserna av den näringslivslokalisering och befolkningsomflyttning som äger rum. Utan att avvakta någon utredning kan man dock helt instämma med dem som beklagar den utveckling som äger rum i våra dagars Sverige med den allt starkare koncentrationen till vissa storstadsregioner med deras ofta ogynnsamma bostadsoch miljöförhållanden. För mig faller det sig naturligt att erinra om vilket gott alternativ till storstadsregionen som exempelvis Kalmar län utgör. Dess bättre har detta läns tidigare stagnation nu förbytts i en expansion, och befolkningsutvecklingen för länet i dess helhet är positiv. För en fortsatt lycklig utveckling fordras dock en utökning av bostadsproduktionen och vägbyggnadsprogrammet, och härför krävs bättre tilldelning av vägmedel och byggnadskvot. Sydöstra Sverige har onekligen släpat efter en del i utvecklingen, delvis till följd av andra världskriget. På längre sikt bör man dock kunna räkna med att kommunikationerna och handeln med länderna kring Östersjön får en allt större omfattning, vilket blir av utomordentlig betydelse inte bara för denna landsända utan för hela vårt land. Varje landsända har givetvis sina önskemål. För Kalmar läns del är en upprustning av kommunikationerna ytterst angelägen. Dessutom borde helt naturligt länet vara i statsmakternas åtanke vid utbyggnaden av den postgymnasiala utbildningen och vid den utflyttning av statliga institutioner från huvudstaden som aviserats, senast här i kväll av statsrådet Holmqvist. Efter att ha hört hans uttalande på denna punkt skall det bli intressant att se vad som verkligen kommer att ske i fråga om utflyttning av företag från Stockholmsområdet. Herr talman! Jag kommer att yrka bifall till reservation 8, fogad till bankoutskottets utlåtande nr 40. Slutligen har jag i en tredje motion, I: 1162, behandlat Gotlands transportproblem. Kommunikationsministern har i proposition nr 84 framlagt förslag om speciellt transportstöd för transporter till och från det allmänna stödområdet. Gotland tillhör inte detta område och skulle därför inte kunna ifrågakomma för något transportstöd. Detta har förefallit mig orimligt eftersom Gotland ju har alldeles ovanligt stora transportkostnader. Av den anledningen har jag i motionen hemställt, att riksdagen hos Kungl. Maj:t skulle anhålla om förslag till speciellt transportstöd för transporter till och från Gotland. I sitt utlåtande nr 105 avstyrker statsutskottet motionen under hänvisning till att inom kommunikationsdepartementet pågår vissa överväganden och att det i propositionen framlagda förslaget till transportstöd till sin tekniska natur är sådant att det inte lämpligen kan tillämpas med avseende å Gotlandstrafiken. Det sistnämnda är cbestridligt, då propositionen endast talar om stöd för järnvägsoch lastbilstransporter överstigande 300 kilometer. I motionen har också framhållits att transporterna till och från Gotland måste företas med båt eller flyg och att därför fordras ett speciellt utformat transportstöd. Den socialdemokratiska utskottsmajoritetens negativa inställning till motionen är beklaglig. Dess bättre förekommer här en gemensam borgerlig reservation, nr 2. I denna erinras om de uttalanden som tidigare gjorts från riksdagens sida och hävdas att det med hänsyn till dem är ofrånkomligt att åtgärder snarast vidtas för att ernå en tillfredsställande lösning av de gotländska kommunikationsproblemen. Vidare uttalas i reservationen att en sådan lösning bör omfatta såväl personsom godstrafiken och avse jämväl flygtransporterna. Det bör vidare ankomma på Kungl. Maj:t att låta utarbeta och framlägga förslag i ärendet. Herr talman! Under de tio år jag till Ang. regionalpolitiken hört riksdagen har, tror jag, Gotlands mycket otillfredsställande trafikförhållanden varje år varit föremål för debatt i denna kammare. Gång på gång har välvilliga uttalanden gjorts, men tyvärr måste vi alla konstatera att någon verklig förändring till det bättre ej skett. Olika utredningar har varit i verksamhet, den s.k. Ö-utredningen och Gotlandstrafikutredningen, men lösningen av trafikproblemet låter alltjämt vänta på sig. I dessa dagar, då det talas så mycket om jämlikhet, borde vi alla inse att gotlänningarna i transportfrågan av oss ej behandlas som några jämlikar. De är direkt missgynnade på grund av sitt geografiska läge. Det är såvitt jag förstår då vår skyldighet att på allt sätt underlätta deras situation — i det nu aktuella fallet genom att ge dem ett effektivt transportstöd. Jag vill emellertid understryka att ärendet brådskar. Kommunikationsministern har ju också tidigare här i kväll energiskt erinrats härom. Herr talman! Jag kommer att yrka bifall till den vid statsutskottets utlåtande nr 105 fogade reservationen nr 2. Allra sist ber jag att få instämma i övriga reservationer, under vilka återfinns namn på representanter för moderata samlingspartiet.

Herr talman! Den lokaliseringspolitiska debatten här i landet har fått karaktären av politiska spekulationer i alltför stor utsträckning, uppenbarligen i syfte att nå vissa marginalväljargrupper. I mitt tycke har också alltför litet tid av den långa debatt som ägt rum i dag ägnats åt bakgrunden till den nuvarande utvecklingen, nämligen strukturomvandlingen inom jordoch skogsbruket. Speciellt har den rationalisering som skett inom skogsbruket medfört avsevärda minskningar av arbetstillfällena. Flertalet om inte rent av alla gjorda prognoser har kullkastats, därför att antalet sysselsatta blivit färre än beräknat, fastän det verkat som om man tagit till i överkant, när man gjort beräkningar av hur många arbetstillfällen som skulle försvinna.

Nu gäller det dock att göra det bästa möjliga för att avhjälpa problemen. Där måste samhället göra kraftiga insatser, och jag tycker att man bör poängtera att dagens debatt gäller regionalpolitisk stödverksamhet, i syfte att bygga upp serviceoch industriorter som är attraktiva att bosätta sig på. Avstånden för människorna till servicen får emellertid inte vara alltför stora eller tidsoch kostnadskrävande. Det gäller också att skapa industriell verksamhet i den utsträckningen att ett ensidigt näringsliv motverkas. De nu föreslagna åtgärderna har vissa brister, som jag här kort vill utveckla. Vissa områden som lämnats utanför det allmänna stödområdet hör till de områden i landet som drabbats mycket hårt av den pågående befolkningsomflyttningen med = åtföljande kraftiga befolkningsminskningar. Särskilt gäller det de delar av Kopparbergs län, närmast Ludvika och Avesta planeringsregioner, som enligt Kungl. Maj:ts förslag fortfarande skulle falla utanför det allmänna stödområdet.

Det skulle vara av stort värde för näringslivet i hela länet. Med detta, herr talman, ber jag att få instämma i yrkandet i reservation 4 i statsutskottets utlåtande nr 103. Förslaget om ett särskilt sysselsättningsstöd, främst avsett för Norrlands inland — det s.k. inre stödområdet — är ett välkommet initiativ, men även här vill jag uttrycka den förhoppningen att inga vattentäta skott skall uppstå mellan det inre och det allmänna stödområdet.

även i detta sammanhang är Kopparbergs län drabbat, nämligen där endast delar av en planeringsregion förts till det inre stödområdet. Herr talman!

Till sist vill jag, herr talman, säga några ord beträffande transportstödet. Den föreslagna begränsningen till 500 kg för varje enskild sändning kommer att medföra svårigheter för många mindre företag och för sådana företag som tillverkar lätta produkter — det kan vara lätta men skrymmande produkter. Jag hade hoppats på en bättre behandling i utskottet av motion II: 1290. Bestämmelsen kan komma att medföra <konkurrenssvårigheter = för mindre och medelstora företag, även om utskottet påstår att samsändningar kan ske, vilket jag för resten tror är orealistiskt. Jag hoppas att man inom departementet följer denna fråga med största uppmärksamhet och är beredd att föreslå ändringar om det visar sig erforderligt även efter en rätt kort försöksperiod. Jag har för dagen här inget annat yrkande men vill uttala en förhoppning att frågan följs med största uppmärksamhet från departementet och de ansvariga myndigheternas sida så att de är beredda att snabbt vidtaga erforderliga åtgärder om så skulle befinnas nödvändigt. Jag har med det anförda velat motivera varför jag vid den kommande voteringen beträffande denna punkt kommer att avstå från att rösta.

Herr talman! Det var närmast bankoutskottets utlåtande nr 42 i fråga om styrning av företagsetablering genom utnyttjande av investeringsfondsmedel — något som berörts här i dag av herr Karl Pettersson — som jag skall svara för. Utskottet är nu ense i denna fråga. Chefen för inrikesdepartementet har ju även i propositionen deklarerat att möjligheterna att utnyttja investeringsfonderna som ett regionalpolitiskt instrument kommer att tas till vara i det fortsatta arbetet. Vid kontakter med länsorganen har också dessa framhållit att investeringsfondsmedlen haft stor betydelse för företagsinvesteringarna. Eftersom departementschefen nu deklarerat att fonderna även i fortsättningen kommer att utnyttjas för sitt ändamål, vill jag, herr talman, med detta korta inlägg yrka bifall till utskottets förslag. Låt mig emellertid, herr talman, när jag nu äntligen har fått ordet något beröra den väldiga omställningsprocess som under det senaste decenniet ägt rum inom skogsbruket och som väl är den närmaste orsaken till de problem vi i dag diskuterar. När arbetsmark Ang. regionalpolitiken nadsstyrelsen i slutet av 1950-talet gjorde en inventering av arbetskraftsbehovet inom skogsbruket och då kom fram till att behovet av sådan arbetskraft komme att minska med cirka 50 procent under 1960-talet, gjordes det politik av detta. Man gjorde gällande att arbetsmarknadsstyrelsen och regeringen ville tvinga folk att flytta från landsbygden för att få arbetskraft till storstadsområdena. Någon saklig debatt om vad som höll på att ske var svår att få fram. Det har ju inte här gällt att tvinga folk att flytta. Det var — och är fortfarande — en fråga om en rationaliseringsprocess som företagen måst företa på grund av konkurrensförhållandena på världsmarknaden. Det är därför vi fått dessa problem, framför allt i Norrland. Från fackföreningsrörelsens sida har vi accepterat en meningsfylld rationalisering, men vi accepterar därför inte alla de åtgärder som vidtagits från skogsföretagens sida de senaste åren. Vi tror att man med en bättre planering och smidigare övergång hade kunnat mildra verkningarna av dessa omställningar. Vi vet att skogsbolagen så sent som i fjol sade upp ganska många av sina anställda och att samma arbetsgivare i år är ute och söker möjligheter till import av utländsk arbetskraft. Det är denna dåliga planering som vi reagerar emot. Eftersom många talare här i dag endast berört arbetslöshetssiffrorna för dagen och inte orsakerna till deras uppkomst, vill jag här med några siffror belysa utvecklingen för Norrlands vidkommande under de senaste 15 åren. Bortrationalisering av arbetskraft stannade inte vid 50 procent som arbetsmarknadsstyrelsen förutspått. Inom vissa områden rör det sig om närmare 80 procent. Siffrorna är hämtade från Svenska cellulosa AB:s statistik fram till 1968. år 1956 fanns inom södra skogschefsdistriktet 4160 man anställda. 1960 hade siffran sjunkit till 3 070 man. 1965 var siffran 2190 man och 1968 — alltså enligt den senaste rapporten — 1810 man. Det har alltså skett en sänkning av antalet anställda bara inom södra skogschefsdistriktet från 4160 man till 1 810 man. Det beräknas att siffran i dag är omkring 1500 man. Det är en synnerligen stor reducering av arbetskraft som här skett. Lägger vi därtill nedläggningen av flottningen i Ljungan och Indalsälven, som berör cirka 1600 deltidsanställda — eller omräknat till heltidsanställda cirka 500 man — förstår vi innebörden av denna rationaliseringspro Cess. Inom hela cellulosakoncernens verksamhetsområde — alltså hela Norrlandsområdet — har vi haft följande utveckling. 1956 fanns inom hela området 8 640 anställda. 1968 var vi nere i 3 020 anställda. 1970 beräknas siffran till cirka 2500 man. Lägger vi därtill att det inom det privata skogsbruket skett ungefär samma utveckling, förstår var och en varför den norrländska ungdomen inte kan stanna kvar på landsbygden. Att täcka denna åderlåtning enbart genom nyetableringar är väl i det närmaste ogörligt. Detta måste tyvärr kombineras med befolkningsomflyttningar till orter där ungdomen kan beredas en tryggare sysselsättning. I den debatt som förts här i dag tycks man inte ta den minsta hänsyn till denna omställning utan lägger skulden helt på den förda politiken. Från fackförbundets sida har vi, som sagt, accepterat en meningsfylld rationalisering, därför att vi tror att detta är den enda vägen för de anställda i skogsbruket att komma fram till en acceptabel lönenivå och en tryggare anställningsform. Utvecklingen har ju också visat att de anställda på skogen fått en gynnsammare löneutveckling under de senaste åren. Den satsning som nu föreslagits för de närmaste tre åren är ju ingenting slutgiltigt. Jag har nog den uppfattningen, herr talman, att skall vi klara utvecklingen inom dessa områden för framtiden, så måste nog staten vara beredd att gå in som företagare, och vi får säkert räkna med betydligt ökad investering framöver.

Herr talman! Mitt anförande skall i likhet med herr Stadlings bli mycket koncentrerat. Jag har också att svara för ett utskottsutlåtande, nämligen bankoutskottets utlåtande nr 41, vilket skall behandlas i det här sammanhanget. Det har kommit att tangeras tidigare i dag under den här långa debatten. Det var herr Thorsten Larsson som för rätt många timmar sedan uppehöll sig vid reservationen till utlåtandet. Herr Thorsten Larsson är en av de tre centerpartistiska reservanterna som vill åstadkomma en differentiering av kreditpolitiken. Herr Larsson anförde vad han ansåg vara en stor nackdel, att företagen får bygga både inom och utom de s.k. koncentrationsområdena, som han sade. Han skulle sedan visa kartor över regionplaneringen i Malmöhus län, men vi fick bara se vita fläckar på TV-skärmarna. Om det låg ett önsketänkande bakom och han önskade få allt regionplaneringsarbete utraderat är svårt att bedöma, men han beklagade ju att det skall, som han sade, läggas asfalt på världens bästa åkerjord. Centerpartireservationen innehåller en del oklarheter. Där sägs på ett ställe: ”Vidare bör möjligheterna att samordna kreditpolitiken med regionalpolitiken ingående prövas. En sådan samordning kan tänkas innebära bl.a. en regionalt avgränsad kontroll av kreditexpansionen och en regional lågränta.” Hur en regional lågränta skulle tilllämpas har vi inte fått veta någonting om. Det har i varje fall inte klarats ut i utskottet av dem som står för reservationen, och det har inte heller klarats ut i debatten här i dag. Det är en mycket intressant tanke utöver dem som annars kastas fram i sådana här sammanhang. Utskottet anför mot det här påståendet: ”Av allt att döma skulle det emellertid erbjuda stora svårigheter att i praktiken genomföra en regionalisering av kreditpolitiken. Det skulle sålunda bli nödvändigt att skapa garantier för att krediter som beviljats inom en viss region medförde en förbrukning av resurser endast inom denna region. Följden skulle bli att regionalt avgränsade kreditmarknader uppkom, vilket skulle inverka negativt på möjligheterna att uppnå andra mål för den ekonomiska politiken är de regionalpolitiska. Effektivitetsfrämjande omställningar av produktionsstrukturen skulle hämmas och den ekonomiska tillväxten därigenom på längre sikt bli lägre än vad som annars skulle vara möjligt.” Den tanke som förts fram i centerpartiets reservation skulle kunna leda till en byråkrati av de mest fantastiska dimensioner, och det skulle krävas ett nit av osedvanligt slag att se till att den här politiken fungerade. Hur den skulle fungera för böndernas företag kan man ju alltid spekulera omkring. Att projektet i Väröbacka skulle flyttas till ett helt annat område som kan locka med en regional lågränta är väl en sak som de flesta av oss ställer sig ytterst tveksamma inför. Vi har, som sagt, inte fått någon förklaring vare sig i dag här i kammaren eller vid utskottsbehandlingen till hur den regionala lågräntan skulle kunna praktiseras. Man får väl ta det som ett uttryck för att gamla ideologier ibland livas upp på nytt. Den nymerkantilism som denna gång bär centerpartiets märke kan ledas tillbaka till sin storhetstid för mycket länge sedan. Det har fört med sig att mittenbröderna folkpartisterna med sin liberalistiska samhällsåskådning inte har kunnat slå följe med dessa nymerkantilistiska värderingar. Centerpartiet står alltså ensamt Ang. regionalpolitiken med sin reservation. Ytterligare en spricka har alltså uppstått i mittenpartiernas stålpakt. Såsom jag förut har sagt möter vi som har behandlat alla motioner i lokaliseringsfrågan många löst framkastade tankar och funderingar, som inte alltid är så bärkraftiga. En av de motioner som framstår såsom minst bärkraftig i denna debatt är den motion som resulterat i den föreliggande reservationen. Den kan sannolikt användas med större framgång på andra platser och i andra debatter just nu än i den svenska riksdagen. Herr talman! Jag kommer att yrka bifall till bankoutskottets utlåtande nr 41.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 36 behandlas ett antal motioner, som bl.a. har väckts av moderata samlingspartiet och handlar om hur man beskattningsvägen skall kunna främja lokaliseringspolitiken inom de områden som vi kallar för stödområden. I de norrländska länen har vi de långa transportavstånden som fördyrar inte bara råvarorna utan också de färdiga produkterna, som därigenom helt naturligt kommer i ett från konkurrenssynpunkt sämre läge än produkter från den del av företagsamheten som har en geografiskt sett bättre belägenhet. En möjlighet, som i detta sammanhang borde kunna övervägas, är att man skulle kunna mildra beskattningen på de lastfordon som har sin huvudsakliga verksamhet inom stödområden. En annan motion tar upp de viktiga frågorna om vattenoch luftföroreningarna och behandlar även frågan om bullerproblemet. Vi har väl alla en känsla av att mycket har försummats på dessa områden, som vi med ett ord kan kalla miljövården. Visserligen får vi nu nya och bättre avskrivningsregler, men jag ifrågasätter om de är till räckliga, alldenstund investeringarna ändå skall bäras av produktionen. Från konkurrenssynpunkt kan detta bli besvärligt, och vi anser därför att en undersökning bör ske om de nya avskrivningsbestämmelserna är tillräckliga. I övrigt vill jag understryka vad som framhålles i motionsparet I: 1141 och II: 1344, vari erinras om att skattepolitiken kan bli ett verksamt medel i syfte att bedriva en framgångsrik regionpolitik. Detta bör uppmärksammas främst av de regioner som drabbas hårdast av en skattepolitik som inte stimulerar kapitalbildningen och inte heller befrämjar produktionen. Därför ligger den tanken nära att man bör överväga om man inte inom de nuvarande beskattningsreglernas ram kan medge större avskrivningar i det regionpolitiska stödområdet. Ett gott motiv för detta anser jag vara att det på grund av klimatiska betingelser är avsevärt dyrare att uppföra industrianläggningar och liknande byggnader här än i orter med betydligt mildare klimat. I motionsparet pekar man också på slopandet av energiskatten och en differentiering av = arbetsgivaravgiften. Dessa och liknande åtgärder skulle väl sammanfalla med riksdagens nyligen fattade beslut om den tjugofemprocentiga investeringsavgiften där lokaliseringsområdena då undantogs. Ett annat gammalt önskemål som noggrant bör övervägas är fördelningen av kommunalskatten mellan produktionsoch huvudkontorskommuner inom stödområdena, ett gammalt önskemål om en rättvisare beskattning som snarast, tycker vi, bör tillgodoses. Bevillningsutskottets majoritet har avvisat alla dessa förslag främst från principiell synpunkt och menar att lokaloch miljöpolitiska skattelättnader inte bör ges utan att detta intresse måste tillgodoses genom andra åtgärder. Reservanterna till detta utlåtande hävdar emellertid att man i sådana sammanhang både kan och bör använda sig av skattepolitiken för att åstadkomma en styrning av företag och sysselsättning till vissa landsdelar då så anses vara önskvärt. Många andra industriländer, såsom Frankrike, Italien, Västtyskland och Förenta staterna, använder skattelättnader för att främja de lokalpolitiska målsättningarna. Med detta korta inlägg ber jag, herr talman, att få ansluta mig till de yrkanden som har ställts i de reservationer som är fogade till detta betänkande.

Herr talman!

Förslagen innehåller konkret att skatteregler skall införas som är olika i landet beroende på vilken region det gäller. Motionerna har ett lokaliseringspolitiskt syfte, och därför är det naturligt att de behandlas i samband med denna lokaliseringsoch regionalpolitiska debatt. Jag vill starkt understryka vad utskottet säger i sin skrivning, nämligen att även om bevillningsutskottet inte har haft att behandla de i propositionen nr 75 framlagda förslagen vill utskottet för sin del framhålla att de åtgärder som där föreslås innebär en lämpligare form av stöd än de skatteåtgärder som förordas i motionerna. Dessa frågor är inte heller nya för bevillningsutskottet. Utskottet har i olika sammanhang vid tidigare tillfällen haft att ta ställning till motsvarande motionsyrkanden, och utskottet har av principiella skäl avvisat yrkandena. Vi har inom utskottet inte kunnat finna att de motionskrav som nu förs fram har en sådan tyngd att det finns anledning att ändra denna principiella uppfattning från utskottets sida. Vill man gynna vissa regioner i landet — vissa verksamheter, varor eller tjänster — bör det ske med andra åt gärder än genom lättnader i beskattningen. Ett enda undantag från denna huvudregel skulle möjligen vara såsom någon har framhållit — investeringsavgiften. På den punkten har ju bevillningsutskottet = tillstyrkt Kungl. Maj:ts förslag, innebärande att sådan avgift inte skall behöva erläggas för byggnation inom det allmänna stödområdet. Men då skall vi komma ihåg att detta avsteg är särskilt motiverat. Investeringsavgiften är nämligen mera att betrakta som en förbudslagstiftning än som en egentlig skattelagstiftning. Finansministern har själv i denna fråga uttalat att han för sin del helst ser att inte en enda krona flyter in i statskassan på grund av investeringsavgiften. Detta får anses vara ett uttryck för att man vill att den här regleringen skall fungera. När så behövs skall verksamheten med andra ord kunna kylas ned. När det gäller förslagen om att differentiera skatten i vissa sammanhang hävdar utskottet att det skulle vara en olycklig väg att slå in på. Vi anser att lika beskattningsregler bör gälla för alla områden i landet. Särskilt när det gäller den indirekta beskattningen finns det åtskilliga invändningar att resa mot de förslag som har framlagts i motionerna. De skulle bl.a. kunna äventyra kontrollen av skattesystemet, rubba konkurrensneutraliteten i beskattningen, som man så ofta — inte minst från borgerligt håll — hävdar att man skall värna om. De kommer dessutom att skapa ett betydande krångel och merarbete för såväl de skattskyldiga som skattemyndigheterna, utan att man kan ge någon garanti för att man skall få några lokaliseringspolitiska resultat av betydelse. Herr Tistad använde i sitt replikskifte med inrikesministern ett bildspråk, där han talade om tvätt och prov av tvättmedel. Han jämförde de näringsoch lokaliseringspolitiska förhållandena i Sverige med dem i Italien och Frankrike och menade att om man skall pröva ett nytt tvättmedel, så skall Ang. regionalpolitiken man tvätta ett smutsigt plagg och inte ett som är nästan rent. Med detta har väl herr Tistad medgivit att våra problem i Sverige på detta område är betydligt mindre än dem i Frankrike och Italien. Man kan, herr talman, också riskera att man tar till för starka doser av tvättmedel, när man tvättar, så att man fördärvar det plagg man vill tvätta rent. Jag tror att vad som framförts i motionerna i bevillningsutskottets betänkande nr 36 är en alltför stark dos för förhållandena i vårt land. Herr talman, jag kommer att yrka bifall till bevillningsutskottets betänkande nr 36.

Vidare hemställer jag, att kammaren måtte besluta att på samma lista statsutskottets utlåtanden nr 104 och 111 sättes sist.